Herr talman! Jag har ingen anledning att ägna mig åt någon fördjupad historieskrivning eller att särskilt framhålla Ny demokratis betydelse i sammanhanget. Jag pekar på den litet bisarra omständigheten att det parti som påstår sig komma från verkligheten och som skall göra upp med förmynderi och politikervälde, visar sig i praktiskt handling i många frågor vara ett mycket starkt förbudsinriktat parti. Det är en intressant notering. Att sedan Leif Bergdahl och Stefan Kihlberg är mer förbudsinriktade än flertalet andra i gruppen är i sammanhanget ingen tröst. Faktum kvarstår att det är förbud och restriktioner som gäller för Leif Bergdahl, så länge det inte handlar om att knäcka några öl om dagen. Det går bra och är tydligen hälsosamt. Förmodligen beror det på att Leif Bergdahl civilt är thoraxkirurg och inte sysslar med att operera längre ner i människokroppen. Då hade han kanske haft en annan inställning till vilka varor och produkter som borde förbjudas.
Herr talman! Det var många saker. Jag är inte någon förbudsivrare. Men i fråga om tobak och narkotika är jag definitivt för förbud -- särskilt när det gäller tobak och förledande av barn. Ny demokrati var som nytt parti utsatt för en enorm påverkan av tobakslobbyn. Ni såg väl i Dagens Nyheter artikeln i samband med debatten. Den var en dolkstöt i ryggen. Artikeln var naturligtvis inplanterad från tobaksindustrin -- i varje fall enligt en Expressenjournalist som ringde mig i dagarna i denna fråga. I det fallet var partiet utsatt för en enorm press och påverkan. Jag lyckades inte övertala mina kolleger -- tyvärr.
Herr talman! Liknelsen mellan tobaksprodukter och narkotika är inte särskilt välfunnen. När det gäller narkotika är jag en mycket ihärdig, för att inte säga dogmatisk, förbudsivrare. Nu är narkotika en gång för alla en olaglig och förbjuden produkt. Jag hade haft mer respekt för Leif Bergdahls förhållningssätt om han i kammaren hade föreslagit ett förbud mot tobaksprodukter. Då hade hans övriga förbud fått något av logik över sig. Nu har han inte gjort det. Då får hans övriga förslag mer karaktären av privat personligt tyckande över sig. Det är principlöst, och det har litet att göra med förändringar av grundläggande fri och rättigheter i svensk lagstiftning.
Herr talman! Jag har stor respekt för Mikael Odenberg och för hans stora intresse av att slå vakt om våra fri och rättigheter. Jag vill inte kalla detta för något annat än vad det är: Jag måste reagera när Mikael Odenberg säger att vi som har en annan åsikt är förbudsivrare. Det är hårda ord. Vi har olika uppfattning om effekterna av tobaksreklamen, Mikael Odenberg. Jag tycker att den bästa undersökningen är den omfattande undersökningen som gjorts av WHO. Den visar att i de länder som infört ett förbud mot direkt och begränsat indirekt tobaksreklam har förekomsten av rökare minskat fyra gånger snabbare. Vi skiljer oss åt litet grand i uppfattningen om hur mycket tobaksbruket har lyckats minska i Sverige. Det är sant att många välutbildade män har slutat röka. Men vi har aldrig haft så många barn som har börjat röka. Medelåldern för dem som börjar röka i Sverige är 14--15 år. 60 % av de sämre utbildade flickorna i åldern 18--29 år röker. De kan inte sluta röka när de vid 20 års ålder blir gravida. Jag tycker att det är mycket viktigt med fri och rättigheter. Jag tycker att det viktigt att slå vakt om de beslut som ansvarsfulla individer fattar. Vi skall inte föregripa deras beslut. Men de ansvarsfulla individer vi diskuterar här är pojkar och framför allt flickor i 14--15 års ålder. Jag undrar om det är så ansvarsfullt att locka dem till att bli vanerökare.
Herr talman! Jag kan gärna vidgå att det epitet jag har använt i debatten, förbudsivrare, naturligtvis är ett provokativt begrepp. Jag kan försäkra Jerzy Einhorn -- och andra med samma uppfattning -- att det skall tolkas som ett provokativt samlingsnamn på dem som mer betonar olika typer av restriktioner än det som jag har betonat. Det skall inte ses som ett uttryck för ringaktning eller bristande respekt för att Jerzy Einhorn och andra har en annan uppfattning i sak. Det har jag naturligtvis full respekt för. Vid sidan om de principiella frågorna rörande yttrandefriheten, menar jag, finns det en dålig dokumentation av att reklamförbud har en effekt. Den jämförande studien gjord av Statistiska centralbyrån belägger ingalunda att reklamförbud skulle ha någon effekt. Jag refererade i debatten i maj till den jämförande studie mellan 33 länder som National Toxic Substances Board på Nya Zeeland gjort. Deras slutsats var så vag att den kan sammanfattas med att det var mer sannolikt att förbud mot reklam orsakade en minskning av tobakskonsumtionen än att det inte åstadkom en minskning. Mera handfasta slutsatser än så gick det inte att dra trots jämförande studier i 33 länder. Det säger naturligtvis något om det bristande underlag som finns för det ganska långtgående beslut som kammaren tycks vilja fatta. Jag är, i likhet med Jerzy Einhorn, bekymrad över att det är så många ungdomar som röker. Men jag är inte övertygad om att det reklamförbud som nu skall drivas igenom som det yttersta provet på politisk handlingskraft kommer att visa sig särskilt verkningsfullt. Det har det i varje fall inte gjort i Finland när det gäller att hindra ungdomar från att röka.
Herr talman! Jag tackar Mikael Odenberg för vad han citerade. Han citerade Folkhälsogruppens skrift. Jag vill bara nämna att jag var ordförande i den arbetsgrupp som gjorde den internationella genomgången av effekterna av tobaksreklam -- både förtäckt och direkt reklam. Vi arbetade med dessa frågor i nio månader, och vi hade tillgång till flera experter som samlade allt material. Mikael Odenberg citerade den rätt omfattande skriften.
Herr talman! Det citatet har i sin tur refererats av den tobaksutredning som avgav sitt betänkande för några år sedan. Men det är det sakliga innehållet i citatet som är det intressanta. Inte ens en så stor jämförande studie som den som gjordes i Nya Zeeland ledde till någon handfast slutsats. Till detta kommer den nya statistik som Statistiska centralbyrån presenterade så sent som den 13 Utan att göra anspråk på att ha nått några högre akademiska höjder just i statistik vill jag ändå hävda att ur de siffrorna går det faktiskt inte att utläsa att reklamförbuden i Norge och Finland haft någon som helst inverkan på tobakskonsumtionen. I vart fall går det inte att bevisa vare sig det ena eller det andra. Då tycker jag inte att man skall försöka göra det heller.
Herr talman! Det är klart att vi har blivit hårdare under senare år när det gäller tobaken. För 10-15 år sedan var det inte många av oss som visste att rökningen var något större problem. Vi vet ju hur vi satt och blossade och hur mammor ammade barn och rökte. Ju mer upplysta vi har blivit och ju mer vi har provat har vi sett att det är farligt med rökning. Vi kan säga att det är det senaste året som vi har skrikit efter lagstiftning, eftersom vi menar att det i första hand är med information som man skall nå fram till människorna. Som alla vet, har vi lyckats ganska bra med att få äldre människor att sluta röka, men bland ungdomarna ökar gruppen av rökare -- Jerzy Einhorn nämnde sextonåriga lågutbildade flickor. Detta är ju ett stort problem. Skulle det vara så att reklamen inte har effekt, varför slänger man då ut hundratals miljoner på reklam? De som gör det vill att folk skall börja röka, det är helt självklart. Åtminstone vi som sitter i socialutskottet, som har hand om folkhälsan och som ser problemen, måste ta till oss vad vi har fått erfara. Många av oss har varit på lungkliniker och sett hur det ser ut, människor som över huvud taget inte kan andas. Vi har själva fått andas genom sugrör för att förstå hur astmatiker far illa av rökningen. Det finns ungdomar som aldrig kan gå ut på ett diskotek eller ett kafé för att de är allergiska mot rökning. Sådana människor måste vi ta hand om, de svagaste i samhället. Sten Svensson sade att vi inte skulle kunna fatta beslut därför att vi inte kan tala om precis hur lagstiftning och regler ser ut. Då kom jag på att här satt man för ett par år sedan och röstade för att vi skulle söka inträde i EG. Jag visste då inte vad hela regelsystemet där innebar, men nu får vi väl se det. Så inte behöver vi kunna detaljerna för att ha en åsikt och ställa krav på regeringen. Vi ställer inte krav på regeringen för att vara stygga mot den, men vi sitter inte heller här för att hålla den under armarna om den inte gör ett gott arbete.
Herr talman! Sanningen är ju den att varje gång regeringen kommer tillbaka har Rinaldo Karlsson kommit på några nya krav som är lämpliga att föra fram, nya pigga restriktioner som kan införas. Jag menar att detta är fullständigt kontraproduktivt. Den enda effekten av den typen av åtgärder är att man devalverar riksdagens anseende hos svenska folket. Det är inte en effektiv metodik för att komma till rätta med tobakens skadeverkningar. Hårda satsningar på information och upplysning, i kombination med en vettig skattepolitik på området, är betydligt mer verksamma medel. På Rinaldo Karlsson låter det som om vi diskuterade utifrån serierna som åberopades tidigare. Vi har dock restriktioner för tobaksreklamen i Sverige. Vi har ganska omfattande restriktioner redan i dag. Det skall vara varningstexter, reklamen får inte vara provocerande och påträngande, den får inte vara speciellt riktad till ungdomar, osv. Vi utgår ju inte ifrån den reklammarknad som man kan tro att vi har när man hör Rinaldo Karlsson beskriva situationen.

Herr talman! Vad är det vi värdesätter mest här i livet? Det går säkert att få många olika svar på den frågan. Man kan räkna upp sådana saker som ungdom och skönhet. Kanske många talar om familjen, att känna närhet till människor man älskar eller att få arbeta med det som man tycker om. Men en sak som ofta brukar nämnas i det sammanhanget är hälsa. Vi värdesätter att ha en god hälsa. Allt eftersom åren går värdesätter vi hälsan ännu mer än vi kanske gör när vi är unga, därför att när vi är unga är vi odödliga. Då tror vi inte att någonting kan drabba oss. Då vet vi att livet är långt och härligt och skönt. Det är därför som jag menar att vi som är vuxna och har hunnit litet längre måste göra allt vi kan för att skydda barns och ungdomars hälsa. Det har talats här om att människor skall ta ansvar för sig själva. Det har talats om att man kanske inte påverkas så mycket av reklam. Men när det gäller ungdomar vet vi som har sysslat med att informera i de här frågorna att det är attitydpåverkan som betyder allra mest, inte att man kommer med fakta i sammanhanget. Det måste man göra hela tiden, man måste tala om hur det hela förhåller sig biologiskt, vilka skador den drabbas av som börjar röka, men det är inte detta som gör mest intryck på ungdomar. Det är frågan om att försöka skapa en attityd till att röka, att börja röka eller inte börja röka. Påverkan i fråga om droger är i mycket en fråga om attitydpåverkan, och då vet vi att reklam spelar en roll. Hur vet vi det då? Ja, jag skulle vilja säga att det största beviset på det är inte undersökningar om reklam har spelat roll för den ena eller andra varan, utan det största beviset på att reklam spelar en roll när det gäller att sälja varor eller påverka attityder är att de som vill sälja varan använder sig av reklam. Det är inte några idioter som håller på att försöka sälja varor och som häver ut miljarder för att lansera varor av ett visst slag. De gör de därför att de tror att reklamen har effekt. Det kan vara svårt att belägga genom den ena eller den andra undersökningen vad det är som har åstadkommit att bruket går upp eller bruket går ner, därför att samtidigt är de människor som röker eller inte röker, de som börjar röka och de som slutar röka, utsatta för en massa olika åtgärder -- för att få dem att sluta röka, för att få dem att aldrig börja, för att få dem att börja röka. Därför är det väldigt svårt att renodla sådana här undersökningar. Jag tror därför att det är svårt att belägga att reklam har effekt eller inte har effekt. Däremot talar de miljarder som satsas på reklam av olika slag om att det finns några som tror på reklam, och det är de som vill lansera eller försälja en vara. Jag har hört till dem som har motionerat i den här frågan. I den här omgången har jag inte motionerat om förbud mot förtäckt reklam, därför att det har Jerzy Einhorn gjort från vårt partis sida, och det har Liisa Rulander och Fanny Rizell gjort, och jag vill redan nu säga att jag yrkar bifall till de motionerna och därmed till utskottets hemställan. Anledningen till att jag inte motionerat om den saken var alltså att det redan fanns motioner från vårt håll. Men under allmänna motionstiden har jag motionerat om information, därför att jag tror väldigt mycket på information. Jag har fått till svar att det kravet redan är tillgodosett, att det pågår så mycket information och att man förväntar sig att den skall fortsätta. Det gör naturligtvis jag också, men jag menar att informationen behöver intensifieras. Jag tänker inte uppehålla mig så mycket vid den frågan här i dag, eftersom vi kan ta ytterligare ett litet steg framåt mer än vad propositionen föreslagit, även om den har nämnt om överväganden. Men när jag har lyssnat till Sten Svensson har jag inte fått något särskilt stort förtroende för att dessa överväganden skulle kunna resultera i någonting annat än att man säger nej till ett förbud mot förtäckt reklam. Jag vet inte om jag har missuppfattat någonting, men det var den uppfattning jag fick. Därför anser jag det säkrast att gå på de motioner som kräver ett sådant förbud och på utskottsbetänkandet. Den uppfattning jag fick var att det nästan var omöjligt att åstadkomma detta inom ramen för svensk tryckfrihets och yttrandefrihetslagstiftning och varumärkeslagen. Det märkliga är att andra länder som både är med i EG och har anslutit sig till Pariskonventionen har lyckats med detta. Är det då vår tryckfrihetslag som är så annorlunda? När det inte går att förbjuda barnpornografi inom ramen för vår tryckfrihetslag och när det är omöjligt att förbjuda förtäckt reklam undrar jag om vi inte måste titta på den lagen. Jag är den första att stå för tryckfrihetslagen och yttrandefrihetslagen. Yttrandefrihet är en fråga om att fritt få propagera för sin åsikt. Det här är inte fråga om några åsikter, utan det är fråga om att försöka förföra ungdom. Det är väl känt att mycket av den förtäckta reklamen och även av den direkta vänder sig direkt till ungdomar. Vi har hört här i dag att det huvudsakligen är 14-- 15-åringar som börjar röka. Vi kan inte skryta med att vi har hunnit särskilt långt när det är 600 ungdomar -- jag skulle vilja säga barn -- per vecka som börjar röka. Ni är tydligen beredda att ta ansvar för att ni inte gör allt som står i er makt för att förhindra det. Jag kan med det ansvar jag har som riksdagsman inte rösta för att inte göra så mycket vi kan också på detta område. Jag kommer tillbaka -- Mikael Odenberg kan vara alldeles lugn -- när det gäller en åldersgräns. Jag har också motionerat om det, men den frågan tänker jag inte driva här i dag. Jag tror inte att det finns underlag för ett beslut här i kammaren ännu. Det tar sin tid att vakna upp -- det gäller det ena området efter det andra. Jag vill använda alla tillåtna medel och alla medel vi kan göra lagliga. Jag sätter information väldigt högt. Där vill jag inte att någon skall missförstå mig. Jag har talat om att information skall ges alltifrån det att barnen är i daghemsverksamhet och att den skall vända sig till hemmen. Den skall vända sig till blivande föräldrar. Jag menar att den inte bara skall inriktas på den gravida kvinnan utan också på barnafadern som solidariskt bör ställa upp på sin kvinna i det fallet. Är det inte oerhört att den grupp som har störst problem när det gäller att börja röka och fortsätta röka är unga kvinnor med dålig utbildning? Hur kan vi i denna kammare påstå att de inte är öppna för reklam? Jag tror säkert att dessa kvinnor, som kanske saknar mycket av livets goda, är öppna för den reklam som talar om att man är elegant, störtskön, framgångsrik osv. när man har cigaretten i munnen. Verkligheten visar att det är en grupp som vi verkligen borde ömma för. Jag var i Alperna och åkte skidor häromsistens. Jag skulle vilja säga att Camel mer eller mindre hade köpt in en italiensk ort. På varje pelare fanns det en gul vadderad plastkudde som skulle skydda mot faran att åka på pelaren och kanske på det sättet skada sig svårt och dö. På varenda en av dem stod det ''Camel''. På det liftkort som också jag måste bära stod det ''Camel--Adventure'' -- dvs. ''Äventyret''. Det fanns jättestora affischer som talade om friluftsverksamhet och tilldragande äventyrsbetonade sportaktiviteter där det stod ''Camel''. Det fanns inga cigaretter med i sammanhanget, men på söndagen kom unga vackert och elegant klädda flickor i gula overaller med bruna boots som det stod ''Camel'' på och delade ut cigaretter gratis till den som ville ha -- ung som gammal. Det här är kanske svårt att förbjuda i lag, men jag yrkar på att regeringen skyndsamt utreder om det är möjligt att komma åt den indirekta reklamen. Om vi behöver titta på tryckfrihetsförordningar och andra lagar vill jag se att vi gör det.

Herr talman! Jag vill gärna svara Ingrid Näslund på den fråga hon ställde till mig. Det är självfallet på det sättet att regeringen håller på och gör en studie av denna fråga. Det har jag också sagt flera gånger i dagens debatt. Det faktum att man inte nu kan ta fram ett förslag är också redovisat i propositionen. Det behöver inte göras något tillkännagivande, eftersom vi vet att vi kan sätta tilltro till den regering vars underlag både Ingrid Näslund och jag ingår i. Fri och rättigheter har en mycket stark ställning i den svenska lagstiftningen. Den ser med andra ord litet annorlunda ut än i andra länder. Jag är glad över att Ingrid Näslund säger att man skall vårda dessa fri och rättigheter. Det tycker jag är utmärkt. På den punkten skiljer sig Ingrid Näslunds uttalande på ett mycket välgörande sätt från det mycket vårdslösa uttalande Rinaldo Karlsson gjorde för en stund sedan. Man måste veta vad det är för effekter man åstadkommer när man gör ingrepp i lagstiftningen. Vad man behöver som lagstiftare är ett bra underlag. Det är ju här i kammaren som besluten om lagändringar skall fattas. Vi vill ha ett fullödigt underlag i form av en djuplodande analys, så att vi får klart för oss att vi träffar rätt och att vi inte åstadkommer några sidoeffekter som vi inte vill ha.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera det Sten Svensson sade i ett tidigare inlägg. Han talade då om att det var viktigt att man i detta fall inte åstadkommer ''biverkningar och skador''. Jag skall inte säga att jag inte förstod vad Sten Svensson menade. Han menade naturligtvis ''sidoeffekter'', vilket han nu sade. Men skall man tala om biverkningar och skador? Om man i dagens läge visste vad tobaksbruket innebar skulle varan vara förbjuden. Det är inte det vi diskuterar här i dag. På något konstigt sätt går det inte att diskutera den frågan. Egentligen är det otroligt. Vi vet ju att 600 ungdomar börjar röka varje vecka. Det är fullständigt makalöst att den frågan inte går att diskutera. Om jag skulle ta upp den diskussionen skulle en överväldigande majoritet av kammarens ledamöter tycka att jag gjorde något oerhört konstigt. Det konstiga är ju egentligen att vi inte tar upp den diskussionen. Vilket läkemedel med samma inverkan som tobak skulle inte behöva förskrivas på våra apotek?
Herr talman! När jag talar om sidoeffekter och biverkningar tänker jag exempelvis på effekter som innebär att man snedvrider konkurrensen och att man slår ut saker och ting som man egentligen inte vill skall försvinna från marknaden. Jag ställde några frågor och gav några exempel tidigare i mitt anförande. De frågorna kvarstår fortfarande obesvarade. Jag är överens med Ingrid Näslund om värdet av opinionsbildning och information. Jag instämmer med Ingrid Näslund i uppfattningen att vi skall intensifiera det arbetet. Det har ju i historisk tid visat sig vara väldigt effektivt. Vi lyckades minska rökningen ganska påtagligt innan vi ens började diskutera att göra ingrepp i gällande lagstiftning. Genom att diskutera nya pekpinnar och förbud, vilket Mikael Odenberg var inne på, devalverar man värdet av informations och opinionsbildningsåtgärder litet grand. Vi sätter ju stor tilltro till detta. Låt oss i stället gemensamt fortsätta att intensifiera det arbetet.
Herr talman! När det gäller de eventuella sidoeffekter som skulle kunna uppstå om vi fick en lag som även rörde indirekt reklam är jag övertygad om att de kan lösas betydligt lättare än huvudproblemet att få dessa 600 ungdomar per vecka att icke börja röka. Det är ett betydligt svårare problem. Därför anser jag att vi där måste använda alla metoder som vi i laglighetens och rimlighetens namn kan använda. Man måste faktiskt skilja på saker som har en oerhörd betydelse för folkets hälsa. Det talas om de betydliga framsteg som vi sägs ha vunnit på det här området, men de är inte så överväldigande. Jag föreslår att regeringen verkligen sätter sig in i siffrorna. Om vi ser på dem som börjar varje vecka -- när nu något äldre människor slutar -- är siffrorna inte speciellt imponerande. Det har visat sig att av dem som börjar när de är riktigt unga är det bara 20 % som förmår att sluta. Hur skall det gå med dessa ungdomar i 14--15-årsåldern som vecka ut och vecka in börjar röka? Hur kan vi veta att vi lyckas få dem att sluta? Moderaterna brukar ju vara lyhörda för argument som har med ekonomi att göra. Hur kan vi ta det ekonomiska ansvaret för att dessa skall vårdas på sjukhus. Det kan väl inte vara så att man är så cynisk att man säger att vi inte behöver se detta som något stort ekonomiskt problem eftersom dessa människor inte lever som gamla och att vi därför inte behöver vårda dem. Det är faktiskt den effekt som vi får om detta får fortsätta.

Herr talman! I höstas kunde vi åter läsa alarmerande uppgifter i pressen om skadeverkningar av tobaksbruk. Antalet fall av tobaksrelaterad cancer ökar bland kvinnor. Bara i Stockholmsområdet drabbas årligen 2 000 barn av luftvägsinfektioner till följd av passiv rökning i hemmet. För 100 av dem är tillståndet så allvarligt att de måste få sjukhusvård. Vi vet att allergierna ökar. Samtidigt tillåts fortfarande en omfattande tobaksreklam som, enligt vad riksdagens socialutskott förra gången skrev, bidrar till att försvaga medvetandet om tobakens skadlighet och håller myten levande om tobaken som en harmlös produkt. Förra våren beslöt först riksdagens socialutskott och sedan denna kammare att uttala att en viktig åtgärd i arbetet med att minska tobakens skadeverkningar, och inte minst för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar, var att införa ett reklamförbud för tobaksprodukter. Vi sade då att regeringen snarast borde återkomma till riksdagen med ett lagförslag som förbjuder direkt reklam för tobaksprodukter. Förbudet borde enligt vår mening ges en liknande utformning som det som gäller för alkoholhaltiga drycker. För att korrigera Mikael Odenbergs slängiga tal tidigare om vem som sagt vad och hur många vill jag säga att vid behandlingen i kammaren antogs utskottets uttalande med en stor majoritet. Det var 188 röster mot 84. 8 ledamöter avstod och 69 var frånvarande. De som stödde kravet på ett reklamförbud var så gott som samtliga socialdemokrater, samtliga vänsterpartister, samtliga centerpartister, nästan samtliga folkpartister och samtliga kristdemokrater. Även enskilda moderater och nydemokrater stödde det här reklamförbudet. Det förslag till ändrad tobakslag som regeringen nu har överlämnat till riksdagen innehåller emellertid som jag ser det inget förbud mot direkt tobaksreklam utan bara ett förbud mot annonsering i periodisk press. Jag vill gärna få det förklarat för mig sedan. Om detta skulle gå igenom kommer tobaksreklamen även fortsättningsvis att vara mindre reglerad än alkoholreklamen. Jag har i min motion tagit upp några exempel. Jag vill gärna ta upp dem här också för protokollets skull. Utanför Systembolag och restauranger hänger det inga skyltar med märkesreklam för alkohol. Men utanför och inuti säljställen för tobak -- då menar jag inte bara tobaksaffärer utan livsmedelsaffärer, kiosker, bensinstationer, gatukök osv. -- kommer skyltar med tobaksreklam att hänga kvar. Det är inte tillåtet att låta spritflickor i särskilda kläder med märkesreklam för alkohol vandra runt och dela ut gratis smakprov på alkohol på restauranger osv. eller sälja snapsar från tillfälliga stånd. Men på diskotek och vid populära publikevenemang, som t.ex. Stockholms Vattenfestival, kan cigarettflickor i särskilda kläder med märkesreklam även i framtiden gå runt för att bjuda på eller sälja småpaket med cigaretter. Systembolagets expediter har ingen märkesreklam för alkohol på sina arbetskläder eller i kassorna. Men på säljställen för tobak, i synnerhet i livsmedelsbutiker, kommer märkesreklam för tobak att finnas kvar inte bara på personalkläder utan också på pennor och andra tillbehör i kassorna. Jag menar att dessa exempel är tillräckliga för att visa att det annonsförbud som regeringen nu föreslår inte motsvarar det som riksdagen har begärt, nämligen att tobaksreklamen skall regleras på ett liknande sätt som alkoholreklamen. Trots att inte bara den socialdemokratiska oppositionen utan även tre av de partier som ingår i regeringsunderlaget krävt ett förbud mot direkt tobaksreklam nöjer sig regeringen med en halvmessyr. Det är en eftergift åt det parti som dominerar regeringen trots att det bara utgör ett av fyra partier i koalitionen. Jag tycker att det är nödvändigt att vi vidhåller och återupprepar det krav som vi då hade på förbud mot direkt tobaksreklam och inte bara mot annonser. Jag håller också med utskottsmajoriteten att det är angeläget att regeringen påskyndar sitt arbete när det gäller att överväga ytterligare åtgärder mot förtäckt tobaksreklam i enlighet med vad riksdagen har sagt. Herr talman! Ingrid Näslund sade att det tar sin tid. Frågan om tobaksreklamen har gått framåt. När jag för över tio år sedan började att motionera om ett förbud var det inte många riksdagsledamöter som stödde mig. I dag finns det en majoritet för att driva regeringen till ytterligare handling. Det är mycket glädjande. Det visar att det går att förändra något även om man börjar i ett läge som är ganska kärvt. Men jag förstår inte riktigt varför man har avslagit mitt ena yrkande. Jag vill ställa en fråga, och det blir väl Rinaldo Karlsson som får svara. Anser Rinaldo Karlsson som företrädare för majoriteten att regeringen med det här förslaget uppfyller riksdagens begäran om att likställa alkohol och tobak? Är de exempel som jag anfört att sälla till kategorin förtäckt tobaksreklam?
Herr talman! Det står i betänkandet att utskottet vidhåller sin tidigare inställning att ett förbud mot direkt reklam för tobaksvaror bör införas i tobakslagen. Men detta är inte fulländat förrän vi har täckt upp detta med smygreklamen. Här kommer det många gånger att uppstå gråa zoner. Vi måste ta upp hela problemet. Det är därför vi kräver att regeringen snarast skall återkomma med ett förslag till hur vi skall ta hand om smygreklamen.

Herr talman! Då tolkar jag Rinaldo Karlssons förtydligande så att de exempel på det jag kallar direktreklam som jag gav anser Rinaldo Karlsson tillhör kategorin smygreklam. Då kan jag känna mig nöjd. Då kommer det att regleras om vi får en majoritet för det utskottsbetänkande som föreligger i dag.
Herr talman! Jag skulle vilja uttrycka samma förvåning som Margareta Winberg över att man har begränsat sig till annonser i skrifter. Jag tycker inte heller att det riktigt täcker upp det som riksdagen begärde. Jag skulle också samtidigt vilja ge en utmaning. Jag var faktiskt inne på det när vi hade frågan uppe tidigare, men det blev inte riktigt tid för det då. Jag tycker att detta är en kvinnofråga i mycket stor utsträckning. Jag skulle vilja utmana alla kvinnoförbund som finns representerade i riksdagen att riktigt ordentligt ta tag i den här frågan. Det säger jag därför att det gäller en så stor grupp unga kvinnor. De är de allra mest utsatta i detta fall, och jag tycker att vi som kvinnor verkligen skall värna speciellt om dem. Det är en särskild utmaning för kvinnoförbunden att se till att vi får majoritet för att driva denna fråga vidare.
Herr talman! Jag antar gärna den utmaningen, och jag har mitt kvinnoförbund bakom mig i det ställningstagande som jag har gjort under dessa tio år. Vi säger att detta är en kvinnofråga. Det stämmer till viss del. Men vi skall också komma ihåg att det är en klassfråga. Flera talare har här framhållit att de är de unga lågutbildade kvinnorna som börjar röka och som har svårt att sluta. Då är det väldigt lätt att moralisera, och det tycker jag är mycket farligt. Dessa unga lågutbildade kvinnor lever ofta i en arbetssituation som är tung och stressande. Det är kanske inte så konstigt att de då försöker att komma ifrån en liten stund och vila sig genom att gå och ta en cigarrett. Det är mest inom vård och omsorg som det förekommer att människor fortsätter att eller börjar att röka. Vad händer när utslagningen i arbetslivet ökar och när otryggheten ökar? Ja, inte blir man mer mottaglig för upplysning och slutar att röka i den situationen. Det finns en tendens i debatten att moralisera. Det finns också en tendens att tro att man kan lösa dessa problem genom upplysning och genom att reglera i lagstiftningen. Men det finns en ytterligare dimension, och det är ett klassperspektiv. Den frågan har den borgerliga majoriteten inget intresse av att lösa. Det tycker jag är synd, eftersom det gör att det blir svårare att komma till rätta med problemet.
Herr talman! Det är bra att Margareta Winberg antar utmaningen, och jag hoppas att det skall få resultat. Jag håller med om att det är fråga om en viss typ av unga flickor som har lägre utbildning och som kanske på olika sätt är pressade. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha med också detta i beräkningen. Däremot tror jag att väldigt många av dem har börjat att röka långt innan de kommer in i vården. De har börjat röka redan i skolan. Jag kan verkligen vidimera att det även där i väldigt stor utsträckning rör sig om dessa flickor. Det är de som kanske inte orkar att ta skolan riktigt på allvar. Det skulle vara mig fjärran att moralisera över detta. Det jag vill åstadkomma är att de får allt det stöd och all den hjälp de kan få för att icke börja röka och för att sluta röka. Det är naturligtvis viktigt att deras arbetssituation är så bra som möjligt.
Herr talman! Det är säkert så att väldigt många flickor börjar röka innan de kommer ut i arbetslivet. Men undersökningar visar också att det just är gruppen vård och omsorgspersonal som har mycket svårt att sluta -- och det är kvinnor som har tunga jobb. När Ingrid Näslund säger att hon värnar om att de har en bra arbetssituation stämmer det inte särskilt väl med den politik som ni i övrigt bedriver. Den går nämligen ut på att dra in pengar för dessa områden. Det går i sin tur ut över de kvinnor som vi nu samfällt tycks vara så måna om att värna. Jag menar att man inte kan å ena sidan värna om dessa grupper och sedan en annan dag i en annan debatt som rör ett annat ämne göra tvärtom.

Herr talman! Om Elisabeth Fleetwood hade lyssnat på vad jag sade, hade hon hört att jag räknade upp de partier som till fullo eller med något litet spill hade stött fjolårets förslag. Jag sade också att även enskilda moderater och nydemokrater stödde detta förslag. Jag hade alltså inte glömt Moderata samlingspartiet. Det är litet märkligt, med tanke på det arbete som Elisabeth Fleetwood har utfört genom åren, att hon inte kan stödja utskottsmajoritetens förslag. Vi har många gånger gjort detta arbete tillsammans. Bl.a. stod vi och tog emot blommor tillsammans förra våren, när strupcanceropererade var så glada över att förslaget skulle förändras. Det var till stor del vi som stod bakom den förändringen. Det är litet märkligt att Elisabeth Fleetwood inte fortsätter att stå framme vid frontlinjen i denna fråga. Det är också märkligt att både Elisabeth Fleetwood och tidigare också Mikael Odenberg med hänvisning till yttrandefriheten inte kan gå med på att skynda på regeringens utredning. I andra sammanhang gäller tydligen inte denna fina yttrandefrihet. Jag tänker på alla de anställda i kommuner och landsting som är så rädda för att kritisera kommunal och landstingsråd, oftast moderata sådana, att de i stället håller tyst eller vid demonstrationer tar på sig en huva på huvudet. De vågar inte visa vilka de är. De törs alltså inte utnyttja sin yttrandefrihet. När moderata kommunal och landstingsråd uttalar sig i anslutning till detta säger de att personalen gärna får tycka privat men inte när den är på arbetet. Men de anställda vågar inte ens tycka privat utan klär ut sig och gömmer sig bakom masker. Då står ni inte upp för yttrandefriheten. Det är mycket konstigt att det nu passar att krypa bakom yttrandefriheten, men inte i andra sammanhang.

Herr talman! Om Elisabeth Fleetwood vill att det skall gå fort, och det sade hon alldeles nyss, vill jag peka på att det går snabbast om vi stödjer utskottsmajoritetens förslag. Elisabeth Fleetwood talar här litet grand med dubbla tungor. Jag tar här upp det som händer i kommuner och landsting i anslutning till tryck och yttrandefriheten, något som jag har läst om i tidningen. På samma sätt tog Elisabeth Fleetwood upp fall som hon hade läst om i tidningen. Det är inte konstigare att jag refererar till dessa fall. Det kan inte ha undgått Elisabeth Fleetwood att det förekommer att folk inte vågar visa sina ansikten när de demonstrerar mot nedskärningspolitiken i kommuner och landsting. Detsamma gäller deras rädsla för att mista sina jobb genom den senaste förändringen i arbetsrätten. Den innebär att man inte längre behöver ta den sist anställde utan kan plocka ut två ur turordningskretsen. Det är konstigt att Elisabeth Fleetwood inte ser denna koppling. Jag förstår vidare att Elisabeth Fleetwood inte vill att vi skall göra skillnaden så stor.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

Herr talman! Jag tycker att Margareta Winberg här har framhållit flera viktiga saker, bl.a. om gränsdragningen mellan direkt och indirekt tobaksreklam. Samtidigt vill jag upprepa vad jag sade medan Margareta Winberg, om jag inte tar fel, inte var här.
Herr talman! Detta gäller både Margareta Winberg och Elisabeth Fleetwood. Jag har suttit här bara två och ett halvt år, men jag tycker fortfarande, trots min bristande erfarenhet, att denna fråga inte lämpar sig för politisering. Herr talman! Till slut vill jag säga att flera har citerat långa stycken ur Folkhälsogruppens yttrande i detta ärende och även ur Norgeundersökningen. Jag var ordförande i den grupp som utarbetade de två rapporterna, och jag vill bara peka på att Folkhälsogruppens slutsats entydigt var att förbud mot eller begränsning av tobaksreklam, oavsett om den är direkt eller indirekt, har effekt på tobakskonsumtionen.

Herr talman! Jag tycker att Elisabeth Fleetwood gjorde tydligt att hon förstod vad jag menar. Jag vill inte göra detta till en kvinnofråga på det sättet att jag placerar den i ett fack där vissa män inte är intresserade av att driva den. Så till vida är vi helt överens. Däremot tycker jag att detta är en fråga som alldeles särskilt borde intressera kvinnoförbunden, av det skälet att 60 % av de lågutbildade kvinnorna mellan 18 och 29 år röker. Kvinnoförbunden ömmar naturligtvis på ett särskilt sätt för de frågor som rör kvinnor. Det rör sig ju i det här fallet om en speciell grupp av kvinnor på ett alldeles särskilt sätt. Jag är medveten om faran i att en del män helt och hållet förlorar intresset när vi förklarar att något är en kvinnofråga. Det vore ju ytterst olyckligt i det här fallet. Detta är naturligtvis i första hand en människofråga.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

Herr talman! För undvikande av eventuellt missförstånd vill jag gärna för Centerns räkning deklarera att vi står bakom utskottsbetänkandet med undantag av den del som gäller reservationen, som vi också står bakom. Anledningen till att vi står bakom reservationen är inte att vi är emot reklamförbud, tvärtom. Vi ingick i den riksdagsmajoritet som tidigare av regeringen beställde ett förbud mot direktreklam. Vid det tillfället uttalade utskottsmajoriteten att frågan om indirekt reklam behövde övervägas ytterligare, varför man inte gjorde en sådan beställning. Nu kommer regeringen tillbaka och säger, precis som riksdagen den gången, att frågan fortsättningsvis skall övervägas. Det är alltså inte så att man avstår från att göra något bara därför att man stödjer reservationen. Jag tycker att flera talare här har försökt överträffa varandra i att beskriva tobakens skadlighet och farlighet. Jag vet inte riktigt vem det är man försöker övertyga. Jag tror nämligen att alla här i kammaren, i varje fall alla som sitter i socialutskottet, är mycket mycket medvetna om dessa faror. Vad jag vet är det t.o.m. så att det numera inte är någon enda i socialutskottet som röker. Det finns alltså inte någon skillnad i uppfattning vad gäller hur farligt det är att röka. Det som frågan egentligen gäller är vilka medel vi skall använda för att hindra människor från att börja röka. Liksom andra talare vill gärna även jag uttrycka min respekt för Jerzy Einhorns stora kunskap på det här området, som naturligtvis är mycket större än kunskapen hos de flesta andra här i kammaren. Men vi andra har inte någon annorlunda uppfattning om att det är farligt att börja röka och att det är farligt att röka. För min egen del skulle jag inte vilja se att en enda unge började med den ovanan. Däremot har vi en något annorlunda uppfattning när det gäller skillnaden mellan att göra ett tillkännagivande och att, som vi gör i reservationen, instämma i vad regeringen säger, nämligen att frågan fortsättningsvis skall övervägas. Eftersom de allra flesta av oss är eniga i sakfrågan, är ett tillkännagivande inte det där riktigt historiska beslutet som man vill göra det till. Än en gång vill jag deklarera att vi i Centern är emot rökning, vi är för ett reklamförbud, och vi ser gärna att man kommer till rätta med också den indirekta reklamen. Vi utgår emellertid ifrån att regeringen klarar det här såsom man själv har sagt i propositionen.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla, om ansökningsförfarandet vid LVM-vård, har varit ett tvisteämne mellan oss och de borgerliga partierna ända sedan lagen om tvångsvård av missbrukare tillkom. Det är därför inte förvånande att regeringen nu har lagt fram det här förslaget, nu när vi är i slutet av mandatperioden. För oss socialdemokrater är det en rättssäkerhetsfråga att någon annan än socialnämnden ansöker hos länsrätten om tvångsvård. Även att socialtjänsten befrias från sin roll som motpart i LVM-målen anser vi vara väldigt viktigt. Erfarenheterna har visat att länsstyrelsen har klarat den här uppgiften mycket bra. Genom att länsstyrelsen gör ansökan får vi en likvärdig bedömning av ansökningarna mellan kommunerna i länen. Att tvångsomhänderta någon för tvångsvård är ett allvarligt ingripande i den enskildes liv, även om vården som sådan kan vara nödvändig. Vi socialdemokrater är inte emot tvångsvården, utan vi vet att den behöver tillgripas, då den kan behövas för att rädda en missbrukares liv och få honom eller henne att bryta ett destruktivt beteende. Länsstyrelserna har kommit att spela en viktig roll genom sin initiativrätt i LVM-ärendena. Det har gällt att få till stånd en enhetlig rättstillämpning, vilket är nödvändigt när det gäller sådana åtgärder som en längre tids frihetsberövande. Att praxis skiftar från kommun till kommun -- det kan t.o.m. skifta från en kommundel till en annan -- kan inte vara acceptabelt. Visserligen är det länsrätten som tar det slutliga avgörandet, men om en kommun inte ansöker om LVM-vård kommer inte detta till länsrättens kännedom. Vi vet nu att kommunerna har ekonomiska bekymmer. Då ökar riskerna för att kommunerna inte ansöker om tvångsvård, då vården är mycket kostsam. All statistik kan nu bevisa att kommunerna drar in mer och mer på den här typen av vård. Kommunerna kommer inte heller att få någon ersättning från staten när de nu övertar ansökningsförfarandet. Framför allt små kommuner är nu mycket mycket oroliga för den här nyordningen, då de inte har någon erfarenhet av att driva den här typen av mål. Flera remissinstanser har också avstyrkt förslaget. Det är t.ex. Kammarrätten i Stockholm, Det man framför allt är orolig för är att vi inte längre skall få en enhetlig rättstillämpning och att missbrukarna inte skall få en erforderlig vård. En av fördelarna med vårt nuvarande system är att en från socialtjänsten utomstående myndighet gör bedömningen om LVM är tillämplig eller ej. Länsstyrelserna bedömer också om den frivilliga vården har prövats i tillräcklig omfattning. Hänsyn behöver då inte tas till kommunernas ekonomi eller politiska direktiv om att inte göra dyra placeringar, utan det måste kommunerna göra när länsrätten på länsstyrelsens anmaning har beslutat det. Erfarenheterna visar också att tudelningen mellan länsstyrelsen och socialtjänsten har gett goda effekter vid LVM-anmälningar, eftersom klienterna då har insett allvaret och underkastat sig frivillig vård. Den sociala enheten är i dag också en trygghet för många anhöriga och en garanti för att något blir gjort för missbrukaren. Anmälningarna från kommunerna har kraftigt minskat i antal. Som jag sade tidigare sker det i vissa kommuner inga anmälningar alls, utan de flesta anmälningarna kommer i dag från polisen eller sjukvården. Rättssäkerhet är viktigt för alla människor i vårt samhälle, även för dem som är mest utsatta. Därför är det olyckligt att regeringen nu vill tumma på denna genom att lägga över ansvaret för ansökningsförfarandet helt på socialtjänsten, som har att tillvarata dels kommunens intresse av besparingar, dels missbrukarens intresse av att få erforderlig vård. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på propositionens förslag och på hemställan i utskottets betänkande samt bifall till reservationen.

Herr talman! När jag övertog detta ärende från Eva Zetterberg och satte mig in i frågan var det rättssäkerhetsaspekten som för mig var det tyngst vägande skälet mot att genomföra den föreslagna förändringen. Jag anser att det i det här fallet inte är fel att göra en jämförelse med åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården. Att flytta över utredningar om ingripande tvångsvård från länsstyrelsen till socialtjänsten kan från rättssäkerhetssynpunkt jämföras med att kriminalvården skulle göra utredningar före domstolsprövningen inom det systemet. Förutsättningarna för vård enligt lagen om vård av missbrukare är för det första att det skall finnas ett vårdbehov orsakat av ett fortgående missbruk. För det andra skall vårdbehovet kunna styrkas. För det tredje skall vårdbehovet inte kunna tillgodoses på annat sätt. Anmälan om behov av vård enligt LVM görs till länsstyrelsen, som ansvarar för att det görs en utredning. Länsstyrelsen ansöker sedan hos länsrätten om vård av person enligt LVM. LVM-vård kan överklagas till kammarrätten. Regeringsrätten kan i principiella mål bevilja prövningstillstånd och utgöra högsta instans. Anmälningsskyldighet -- och det handlar verkligen om en skyldighet -- har de myndigheter som i sin verksamhet regelmässigt kommer i kontakt med missbrukare, alltså socialtjänst, läkare, polismyndighet och kriminalvård. Rätt att göra anmälan till länsstyrelsen har också privatpersoner, såsom t.ex. föräldrar till missbrukare. Även efter en sådan anmälan kan länsstyrelsen inleda en förundersökning. I förundersökningen skall länsstyrelsen alltid inhämta yttrande från socialtjänsten. Även ett läkarutlåtande bör finnas med. Länsstyrelsen gör sedan en självständig bedömning, där man kan gå emot socialtjänsten åt båda hållen. Därefter övergår ansvaret för vården till socialtjänsten. Det är också socialtjänsten som efter vårdtidens slut har ansvaret för en eftervård på behandlingshem, inom öppenvård eller i eget boende. Som Anita Persson sade är den modell som nu har varit rådande i tio år ett rättssäkert förfarande. Att tvångsomhänderta människor är ju en mycket ingripande åtgärd. Förutom rättssäkerhetsaspekten är det viktigt från vårdsynpunkt att den som skall verkställa länsrättens dom står fri gentemot den som är i behov av vård. Det är också viktigt att det finns förutsättningar för ett gott och förtroendefullt behandlingsklimat. Såvitt jag förstår leder detta förslag dessutom inte till några besparingar. Det leder i stället till en utgift för kommunerna för att bygga upp en kompetens och för att tillsätta personal som kan hantera dessa ärenden. I propositionen sägs att de personalresurser som frigörs hos länsstyrelsen skall användas för en intensifiering av länsstyrelsens tillsynsroll. Jag kan inte se någon vettig orsak till en överflyttning från länsstyrelsen till socialtjänsten. Det är litet märkligt att man inte tar lika allvarligt på just rättssäkerhetsaspekterna när det gäller vissa grupper av människor i samhället. Vänsterpartiet väckte en motion i anslutning till den här propositionen, men vi har inte fogat någon meningsyttring till betänkandet. Det beror på att vår motion nästan helt sammanfaller med socialdemokraternas motion. Jag yrkar därför bifall till socialdemokraternas reservation.

Herr talman! Det förslag som regeringen har lagt fram när det gäller ansökningsförfarandet angående LVM-vård finner vi från utskottsmajoriteten vara både logiskt och rimligt. Det överensstämmer för övrigt helt med den uppfattning som de nuvarande regeringspartierna hade när lagen senast ändrades 1988. Det är alltså inte så, Berith Eriksson, att det nuvarande förhållandet har varit rådande under tio år utan bara sedan 1988 då en väsentlig ändring genomfördes. Sedan dess har rollfördelningen mellan socialnämnden och länsstyrelsen varit något märklig, skulle jag vilja påstå. Gränsdragningen har i praktiken inte varit helt tydlig. Rent formellt är det länsstyrelserna som har ansvaret också för utredningen. Samtidigt är det socialnämndernas kompetens, deras arbete och deras utredningsresultat som i de allra flesta fall avgör den fortsatta hanteringen av ärendet. Det är min bestämda uppfattning att fördelarna klart överväger eventuella nackdelar om man som nu är föreslaget kan få till stånd ett mer renodlat ansvarsförhållande mellan myndigheterna, där var och en helt enkelt gör det som man är bäst på. Det är väl egentligen inte någon som har ifrågasatt att det är hos socialnämnderna som den verkliga kompetensen finns. Det är där som man känner till missbrukaren, hans bakgrund, hans förutsättningar att tillgodogöra sig olika vårdformer osv. Det måste därför vara riktigt att socialnämnderna anförtros det fulla ansvaret för ärendets beredning också i de fall som leder fram till ansökan om LVM-vård hos länsrätten. Länsstyrelserna har däremot en synnerligen viktig funktion som tillsynsmyndighet. Det är mycket angeläget att de kan fullfölja den uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Men det torde väl vara ganska välbekant vid det här laget att det råder tämligen stora brister därvidlag. Gång på gång, i olika sammanhang och under ganska många år, även under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden, har länsstyrelserna påpekat hur deras arbetssituation ser ut, att det är svårt och t.o.m. omöjligt för dem att fullfölja sina uppgifter som regionalt tillsyns och expertorgan. Om man på detta sätt kan frigöra resurser, dvs. öka deras tillsynskapacitet, motverkas också den risk som skulle kunna finnas för olikformig bedömning när socialnämnderna själva skall ansöka om vård. Kritikerna till förslaget brukar ibland damma av det gamla argumentet att tvång inte hör hemma inom socialtjänsten och att sådana inslag försvårar ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänst och den enskilde. För det första tror jag inte att det är ett särskilt relevant argument i sammanhanget. De personer som är föremål för socialnämndernas utredningar vet i allmänhet mycket väl att det resultat som utredningen leder fram till kan vara direkt avgörande för ett beslut om tvångsvård. För det andra finns det anledning att påminna om att socialtjänsten ensam har ansvaret för utredning och ansökan när det gäller omhändertagande av barn och ungdomar enligt lagen om tillfälligt omhändertagande, LVU. Det har alltså inte alls lett till samma ifrågasättande som när det gäller LVM. Berith Eriksson! Om man påstår att särskilda grupper skulle omhuldas mindre av den borgerliga majoriteten i utskottet faller det tillbaka på det faktum att LVU fungerar utan invändning från något håll. Detta visar att så inte alls är fallet. LVU ärendena handlar ändå om ytterst komplicerade och känsliga ärenden. Men det har visat sig att kommunerna kan sköta dem på ett mycket förtjänstfullt sätt. Anita Persson nämnde några remissinstanser som var emot förslaget. Jag kan nämna något som hon inte sade, nämligen att av 65 remissinstanser var det bara 9 som hade något att invända mot förslaget. Kommunförbundet och Socialstyrelsen, vilket bör väga ganska tungt i sammanhanget. En instans som var emot förslaget var Kriminalvårdssstyrelsen. Där pekade man på att man under den senare tiden hade sett att kommunerna i vissa fall inte alls ansökte om LVM vård beroende på den ekonomiska situationen. Detta visar att det är något som sker redan med de förhållanden som råder i dag. Det har alltså väldigt litet med ansvarsfördelningen att göra. Det är inget att sticka under stol med, och det vet ju alla vi som har sysslat med socialtjänstfrågor, att i dåliga tider när kommunerna har sämre ekonomi tillhör inte missbruksfrågor och liknande de mest högprioriterade frågorna. Men här är det framför allt viktigt att hävda rättssäkerheten, vilket både Anita Persson och Berith Eriksson gjorde. Det skall finnas en tillsynsmyndighet som kan utöva den uppgiften. Någon sådan finns inte i dag. Som jag tidigare var inne på är det allra viktigaste med det förslag som vi nu behandlar att renodla rollerna, så att vi kan få till stånd den viktiga och aktiva tillsynsfunktionen som länsstyrelserna nu skall ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Den ändring som infördes 1988 innebär att länsstyrelsen skall inhämta yttranden från socialtjänsten. Tidigare, sedan 1981, hade länsstyrelsen det fulla ansvaret. Det är viktigt att socialtjänsten medverkar i utredningen, men även yttranden från läkare och andra ingår ju i underlaget. Kommunerna har en ansträngd ekonomi. Oroväckande tendenser visar redan att kommunens ekonomi och inte missbrukarens behov avgör vilken vård som erbjuds missbrukaren. Ansökningar till länsstyrelsen om tvångsvård kommer nu oftare från anhöriga, läkare och polis, medan ansökningar från kommunens socialtjänst minskar. Det är magstarkt att i propositionen skriva att omläggningen skulle öka rättssäkerheten. Man behöver bara påpeka att det finns 24 länsstyrelser men 284 kommuner med socialtjänster för att förstå att skillnaden i hanteringen i landets kommuner riskerar att bli väldigt stor. Lagen om omhändertagande av missbrukare innebär en mycket ingripande åtgärd. Det vore icke värdigt rättssamhället att gå ifrån den rättssäkerhet i hanteringen som har byggts upp under åren. Jag kan inte riktigt förstå varför man angriper detta på det sätt man gör om det inte handlar om att man på det sättet vill ge kommunerna möjlighet att själva avgöra vilken vård som skall erbjudas och att lägga sig vinn om att få missbrukare rehabiliterade.

Fru talman!

LVU betraktas av de allra flesta som ett väl så starkt inkräktande i den personliga sfären som ett omhändertagande av en missbrukare utgör. Berith Eriksson nämnde också den förändring som inträdde 1988. Men hon missade den väsentliga förändring som jag menade inträdde då, nämligen det faktum att socialnämnderna fick överta det verkliga utredningsansvaret som länsstyrelserna tidigare hade. Även om jag i grunden alltid har haft uppfattningen att det är bäst för klienterna att kommunerna har ansvaret -- det är kommunerna som har kompetensen och kännedomen -- tycker jag ändå att det förhållande som rådde fram till 1988 vore att föredra. Då var rollfördelningen mellan socialnämnd och länsstyrelse klarare än den som sedan uppstod. Berith Eriksson talade om vilket stort ingripande det är för den enskilde att bli omhändertagen på detta sätt. Det håller jag verkligen med om. Men när man vill göra gällande att det dubbelarbete som det i dagens läge kan bli fråga om skulle vara en fördel i det sammanhanget, vill jag hävda motsatsen. Ett dubbelt utredande innebär naturligtvis ett dubbelt inkräktande på den personliga sfären.
Fru talman! Rosa Östh blandar ihop korten så här i slutet av debatten. Förändringen 1988 innebär ju inte att länsstyrelsen inte längre har ansvaret för utredningen. I så fall skulle vi ju inte stå här och debattera detta i dag. Länsstyrelsen har naturligtvis fortfarande ansvaret för utredningen, även om länsstyrelsen enligt 1988 års beslut måste inhämta yttrande från socialtjänsten. Men länsstyrelsen måste också inhämta yttrande från andra relevanta organ. Det har givetvis betydelse om kommunerna nu skall anställa personal för att sköta dessa ärenden inom socialtjänsten och bygga upp en kompetens för detta, en kompetens som i dag finns hos länsstyrelserna. Det verkar inte riktigt klokt.
Fru talman! Det nog inte jag som blandar ihop korten, utan det är Berith Eriksson som t.o.m. blandar helt våldsamt. Det kan möjligen bero på att hon inte har hunnit sätta sig in riktigt i detta ärende. Det handlar ju i praktiken inte om att länsstyrelserna skall inhämta ett yttrande från socialnämnden, utan det handlar om att socialnämnderna har skött den egentliga utredningen, den som har varit helt avgörande för omhändertagande för tvångsvård. Ingen har påstått att kommunerna genom det nya förslaget skulle tvingas bygga upp en ny kompetens. Kompetensen finns redan hos socialtjänsten, men den finns inte hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna har så dåliga resurser att de inte ens kan klara sin huvuduppgift, nämligen tillsynsskyldigheten. All logik talar för att detta är ett riktigt förslag. Hävdar man att man vill tillvarata den kompetens som finns, måste man bifalla det förslag som regeringen här har framlagt.
Fru talman! Som så många gånger förr i dessa debatter kommer Rosa Östh tillbaka till att socialnämnden redan har ansvaret när det gäller att ansöka om LVU-vård. Men det är stor skillnad mellan att ansöka om LVU-vård och att ansöka om vård gäller det barn, och socialnämnden är en motpart till föräldrarna. Nämnden skall hjälpa barnen så att de får en bra vård. Det är stor skillnad mot att tvångsomhänderta vuxna människor. Rosa Östh påstod att jag inte tog upp vad de andra remissinstanserna sade. Hon nämnde då bl.a. Kommunförbundet. Kommunförbundet tyckte att förslaget var bra. Men kommunerna är väldigt oroliga, eftersom de inte får något extra för detta. Det blir en ny uppgift för dem. Även om de tidigare har gjort utredningar, skall de nu få en ny roll. De går nu in såsom åklagare i stället för att bara vara behandlande och ställa upp för klienten. Nu skall de vara en motpart till klienterna i ansökningsförfarandet. Jag blev väldigt förvånad, när Rosa Östh påstod att det inte finns någon kompetens hos länsstyrelserna. Det är ett gräsligt påstående. De som jobbar på länsstyrelsens sociala enhet har en oerhört stor kompetens när det gäller sociala ärenden. Hade de inte haft det, hade de inte heller kunnat utöva någon tillsyn. Länsstyrelsen känner mycket väl till dessa klienter. Vid tvångsvård är det tyvärr ofta så att det är samma klienter som kommer igen gång på gång. Nu blir det i stället någon annan som får en dubbelroll, nämligen socialnämnden som skall vara både behandlande och åklagare. Det är som kammarrätten säger. Den dubbla roll som länsstyrelsen i dag har är väldigt viktig, och den kan man stå ut med för att få en ordentlig rättssäkerhet för klienternas del. Vad är det som säger att de utredningstjänster som blir kvar på länsstyrelserna verkligen kommer att användas för tillsynen och inte används till något annat? Det står i propositionen att det skall vara så, men det har vi ingen garanti för. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Fru talman! Det är klart att det är skillnad mellan vuxna och barn. Därvidlag har vi inte olika uppfattningar, Anita Persson. Men eftersom Anita Perssons huvudinvändning mot förslaget var att det kunde bli olikformighet genom att kommunerna kunde ha olika vårdkulturer, måste det var fullt relevant att anknyta till LVU i detta sammanhang. Sedan var Anita Persson upprörd över att jag sade att länsstyrelserna inte hade kompetensen. Det är klart att de få människor som arbetar med detta har kompetensen. Men eftersom de just är så få och eftersom det är själva problemet, kan man enkelt dra slutsatsen att länsstyrelserna som sådana inte har den nödvändiga kompetensen. Anita Persson undrade om de frigjorda resurserna skulle användas till att öka tillsynen. Jag kan svara med en motfråga. Vad är det som säger att så inte skulle bli fallet, eftersom länsstyrelserna alltid framhåller att de vill ha just denna ökade möjlighet att utöva den funktion som man vet är tillsynsmyndighetens huvuduppgift? Det kanske beror på vilka kommunföreträdare som vi har träffat. Jag har inte mött någon kommunföreträdare som har varit särskilt orolig för att man inte skall klara detta. De har sagt att detta är något som de länge har velat ha. Inte heller Socionomförbundet har haft något att invända mot förslaget.
Fru talman! Att Rosa Östh inte har hört något från kommunerna kanske kan stämma, men jag har det i Alkoholkommissionen, där vi just håller på med vård av missbrukare. Kommunförbundets representant talade om att hon hade blivit uppringd av företrädare för flera kommuner, som just hade varit oroliga för den nya roll som de skall få. I många små kommuner finns det kanske bara en tjänsteman, och där saknas erfarenheten. Det är annat i de stora kommunerna. Där har man större möjligheter och där är det lättare att utbilda folk. Vi är oroliga för att det blir olikheter mellan kommunerna och även mellan kommundelarna när varje kommun eller kommundel själv skall ansöka om den här vården. Länsstyrelserna har ju varit en garanti för likhet i bedömningarna. Det har varit väldigt viktigt. Länsstyrelsernas tillsyn är viktig. I utskottsbetänkandet hänvisar man till propositionen och till att resurser skall kunna frigöras här. Vidare sägs det att detta inte får leda till att resurserna tas i anspråk för andra ändamål. De skall gälla för det sociala området. Men vem kan garantera att det blir så? Resurserna används kanske ännu mer inom samhällsarbetet, där de ju också har en viktig uppgift. Där vill jag så att säga inte ta tillbaka något. Socialtjänstlagen säger ju att man skall arbeta även med de här bitarna. Tillsynen är alltså viktig. Men genom LVM ansökan har man en tillsyn just när det gäller missbruksområdet som är oerhört viktig. Jag är väldigt orolig för vad som skall hända med de allra sämst ställda människorna, med dem som har de allra största problemen. Jag är rädd att rättssäkerheten inte kommer att gälla för dem. Vi har hört en minister tidigare tala om rättssäkerheten när det gäller småföretagare. Skattemyndigheterna skall alltså inte kunna gå in och kontrollera småföretagen just från rättssäkerhetssynpunkt. Jag tycker dock att rättssäkerheten är precis lika viktig när det gäller missbrukarna och de mest utslagna.
Fru talman! Anita Persson återkommer till talet om de oroliga kommunföreträdarna. Jag tror också att man kan träffa på sådana. Men jag tror att de i första hand inte är oroliga för den här något utvidgade uppgiften som de får. I stället är det väl så, bl.a. genom en rad beslut som riksdagen fattat, att kommunerna i allmänhet har fått utökade uppgifter. I ett inledningsskede eller när man står inför en ny uppgift kan man självfallet känna oro och undra om man klarar av det hela. Blir det flera nya uppgifter ökar naturligtvis också oron. Anita Persson frågar hur man skall kunna veta hur det blir. Hon säger: Tänk om det inte fungerar. Tänk om de här resurserna inte avsätts på det sätt som vi har avsett när det gäller länsstyrelserna! Jag för min del kan tänka mig att det är en uppgift för oss i riksdagen att se till att beslut som fattas här följs upp och att det hela fungerar på det sätt som vi har avsett. En ny infallsvinkel som man har tänkt att riksdagens arbete skall ha är ju att det mera skall vara fråga om uppföljningsverksamhet.

Även från den socialdemokratiska regeringens sida var man alltså inne på att pröva nämnda väg. Jag för min del är ganska övertygad om att de farhågor som bl.a. Anita Persson talat om är betydligt överdrivna. Socialnämnderna kommer att sköta de här uppgifterna till full belåtenhet för alla, inte minst för de klienter som är i behov av vård.

Fru talman! Jag är gammal, och det är sent. För att inte glömma bort mitt yrkande yrkar jag redan nu bifall till våra två reservationer. Kommerskollegium har i fråga om regeringens skrivelse beträffande redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika 1992 konstaterat att efterlevnaden av investeringsförbudslagen får anses vara god. Regeringen har instämt i detta. Man kan fråga: God för vem? Ja, troligtvis inte för alla anställda som har funnits i de svenskkontrollerade företagen, som enligt den här redogörelsen har reducerat sitt antal anställda till 1 085 från att på 70-talet -- då var jag själv chef för ett bolag i Sydafrika som friställde över 2 000 personer -- ha varit 7 000--8 0000. Sedan har det antalet alltså dragits ner till 1 000. Många tragedier har utspelats i Sydafrika när familjer ställts på bar backe. Jag tror inte att de personerna är lika tillfredsställda som man är på Sverige har som ett av de sista länderna i världen nu upphävt sanktionerna mot Sydafrika, och det är alla väldigt glada över. Svenska företag har, som jag antytt, under ett tjugotal år berövats möjligheten att expandera och överleva. Många företag har tvingats likvidera och sälja ut verksamheten. Smärtsamma friställningar har blivit följden. De svenska sanktionerna har bidragit till att en redan rekordstor arbetslöshet i Sydafrika permanentats eller ökats. Arbetslösheten där är snarare över än under 40 %. Jag har tidigare diskuterat med Europaministern hur man skall få i gång investeringarna i Sydafrika. Han har visat förståelse för många av mina synpunkter. Man kunde ha väntat att regeringen skulle återkomma med förslag om hur jobb skaffas fram speciellt för den svarta befolkningen. Det måste ju vara ett speciellt intresse att hjälpa till med investeringarna, och då inte bara beträffande svenska företag utan också beträffande sydafrikanska företag. Tyvärr har regeringen inte visat någon större dådkraft då det gäller att presentera exportfrämjande åtgärder som skulle hjälpa svenska och även sydafrikanska företag. Det verkar snarare vara försiktiga byråkrater, inte kreativa marknadsförare, som styr de svenska exportansträngningarna. Vidare är jag rädd för att Europaministerns entusiasm för u-ländernas problem avtar med kvadraten på avståndet från Bryssel. Men jag vill i alla fall repetera några av de förslag för att få i gång investeringarna som jag har presenterat tidigare här i kammaren. Bl.a. gäller det för regeringen att ge EKN instruktioner om att börja ta risker i stället för att tyda olika konventioner efter bokstaven. När andra länder är på exportoffensiven som ett led i ansträngningarna att få ner arbetslösheten har svenska EKN fortfarande en byråkratisk inställning i fråga om alla förslag. Regeringen måste ge EKN instruktioner om att man skall ta risker, för det gör alla andra exportkreditnämnder, i stället för att -- som i dag är fallet -- försöka tjäna pengar. Vi har i dag 600 000 arbetslösa. Det gäller därför att skaffa fram jobb. Vi anser alltså att svenska företag skall ges större möjligheter att erhålla investerings och exportkreditgarantier. Dessutom måste vi hjälpa till så att BITS får möjligheter att ge krediter och så att Sydafrika definieras som ett u-land med en bruttonationalproduktinkomst understigande 2 695 US-dollar. Då kan man dra fördel av s.k. mjuka lån som löper på tio år, utan amortering och ränta. Egendomligt nog får mjuka lån inte användas för kommersiella investeringar. Men det är just sådana som behövs. Det är bara att hoppas att UD:s alla jurister kan finna en praktisk väg ut ur de här diplomatiska labyrinterna, som delvis förpestar våra hjälpambitioner. Om man kan hjälpa sydafrikanska företag som har många svarta, ''coloured'', anställda samtidigt som svensk industri får stöd, anser jag att det verkligen är fråga om u-landshjälp. Därför har vi föreslagit att man skall finansiera dessa försäljnings och investeringsfrämjande åtgärder genom att ta 100 miljoner i anspråk av UD:s kommande anslagspost budgetåret 1994/95 för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Som jämförelse kan sägas att den totala anslagsposten som rör Nu hoppas jag att minister Dinkelspiel, som skall vara ledare för en handelsdelegation till Sydafrika, kommer hem igen med huvudet fullt av idéer om hur Sverige skall kunna återerövra sina förlorade marknadspositioner i Sydafrika. Det hoppas jag kommer att göras genom investeringar som kommer både svenska och sydafrikanska företag till del.

Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Simon Liliedahl har sagt om vikten av att svenska företag nu aktivt går in och utvecklar industrier och arbetstillfällen i Sydafrika. Det finns mycket att uträtta där, och alla tänkbara möjligheter skall vi naturligtvis utnyttja för att få en bra utveckling i Sydafrika, där man går till val i slutet av april. Jag tycker dock att åtminstone den första reservationen, som Simon Liliedahl har yrkat bifall till, är tillgodosedd i det betänkande som vi behandlar. Man vill ha utökade möjligheter att erhålla investerings och exportkreditgarantier för affärer med Sydafrika. Precis som utskottet skriver finns de möjligheterna i dag genom Exportkreditnämnden. Det finns pengar för detta ändamål, men tyvärr har det inte blivit riktig fart på detta ännu. Enligt uppgift har efterfrågan på garantierna än så länge varit mycket liten. Men vi skall hoppas på en ändring och att det blir fart på investeringarna. Den andra reservationen tar upp just finansieringen av stödåtgärder i syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft. Där har Ny demokrati ett förslag om att man skall hämta pengar ur biståndsanslaget för demokrati som också innehåller mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. I reservationen står det 50 miljoner. Jag hörde att Simon Liliedahl yrkade att man skulle ta 100 miljoner från det anslaget. Jag vet inte om det var ett nytt förslag eller om det var en felsägning. Skall vi följa reservationen som Lars Moquist har skrivit på är det 50 miljoner som man har tänkt sig. Jag yrkar avslag på förslaget vare sig det är 50 eller 100 miljoner. De här pengarna kommer att gå åt till just de ändamål som de är avsedda för. Det kommer att behövas mycket investeringar i form av demokratistöd, stöd för mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd efter valet den 27 april. Det vore olyckligt, tycker jag, om man skulle ta pengarna ur det anslaget. Ny demokrati har ett yrkande som man inte har följt upp. Det var bra att man inte gjorde det. Det gick ut på att man även fortsättningsvis skulle ha återkommande redogörelser från regeringen om svenska företags arbete i Sydafrika. Detta har fallit. I och med att man har tagit bort sanktionerna behöver man inte återkomma med rapporter. Jag vet egentligen inte varför Ny demokrati framför det förslaget. Men eftersom man inte har följt upp det med någon reservation är det inte mycket att orda om. Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill bara beträffande de 50 och 100 miljonerna säga att det var en lapsus linguae. Det skall naturligtvis vara 50 miljoner. Däremot anser jag att man knappast kan använda dessa pengar bättre än att ge dem till investeringar, framför allt till lokala sydafrikanska företag. Jag tycker att detta är mycket fin u-hjälp som man kan erbjuda för att få bukt med den stora arbetslösheten. Det låter bra att EKN funkar. Men de facto funkar inte EKN. Man är för försiktig. Jag har ett färskt exempel på en femårskredit till Sydafrika där EKN debiterar en ränta som är dubbelt så hög som den man får från England. EKN är i dagens läge helt enkelt inte konkurrenskraftig. Det är det försiktigaste av alla exportkreditgarantiinstitut i Europa. Man måste få andra instruktioner från regeringen. Det kan inte vara rätt att ett exportkreditgarantiinstitut skall gå ihop, man skall kunna ta risker för att hjälpa till att få bukt med arbetslösheten. Apropå kommentaren om rapporteringen var den ursprungliga tanken med detta att regeringen skulle tvingas att rapportera vad man hade gjort för att få i gång investeringar, så att man kunde visa på att antalet anställda börjar gå upp igen och inte bara vara nöjd med den nedåtgående trenden.
Fru talman! Det är klart att det är intressant att följa det som Simon Liliedahl talar om med anledning av rapporteringen. Det kommer att finnas tillfälle att göra det när vi presenterar budgetpropositioner. Vi kommer att titta på det fortsatta stödet till Sydafrika, vilket vi förmodar kommer att ligga kvar även i kommande budgetar. Då får vi tillfälle att också rapportera om utvecklingen i Sydafrika. Helt utan information kommer vi inte att bli. Jag vill bara än en gång konstatera att vi är överens om vikten av utvecklingen av svensk industri, ja, naturligtvis all industri i Sydafrika. Det kommer att fordras mycket positiv utveckling av arbetstillfällen, eftersom arbetslösheten är mycket hög. Jag menar dock att svensk exportindustri med sina produkter och sitt kunnande kommer att hävda sig väl i konkurrensen på den sydafrikanska marknaden, vilken har en stor potential. Det är möjligt att det kan ligga någonting i det som Simon Liliedahl säger, att det är byråkratiskt inom kreditnämnden. Men jag tror ändå att möjligheterna för svensk industri att hävda sig är stora framöver. Det välkomnar vi.
Fru talman! Vi har väl vid denna sena tidpunkt, Karl-Göran Biörsmark, enats om det mesta. Jag tror att vi båda två kanske skall försöka att animera statsrådet Dinkelspiel att föra med sig hem från delegationsresan till Sydafrika nya idéer om hur vi skall kunna få fart på investeringarna i Sydafrika, vilka skall komma både svenska och sydafrikanska företag till del.
Fru talman! Med tanke på Ulf Dinkelspiels framgångar i Europa tror jag att vi med viss förtröstan kan se hans fortsatta arbete an också nere i Sydafrika.

Fru talman! Vi behandlar kulturutskottets betänkande om stöd till trossamfund. Det råder enighet i kulturutskottet om större delen av anslaget till trossamfunden. Det är bra. Regeringen föreslår för budgetåret 1994/95 att 69 500 000 kr anvisas under anslaget. Lokalkostnadsposten inom anslaget är oförändrad och uppgår till 12 480 000 kr. Om denna post råder det oenighet i utskottet. Socialdemokraterna har fått Ny demokratis stöd för att bjuda över regeringen med 13 000 000 kr -- tyvärr ofinansierat. Det är värt att framhålla att trossamfunden fått och får bidrag till lokalkostnader utöver ordinarie anslag. Detta har skett av arbetsmarknadspolitiska skäl. Förra budgetåret anvisades 20 miljoner kronor, och innevarande budgetår 15 miljoner kronor. Fru talman! Det är min bestämda uppfattning att ytterligare medel bör anvisas av arbetsmarknadspolitiska skäl. Riksdagen har tidigare i kväll bemyndigat regeringen att använda paket. Dessa medel kommer att kunna tas i anspråk omedelbart och inte först efter halvårsskiftet. Arbetsmarknadsministern har i dag informerat kammaren om hur regeringen kommer att fördela ROT-pengarna. Man kommer att anvisa 100 ROT-paketet är välkommet och viktigt. Socialdemokraternas och nydemokraternas önskan att späda på budgetunderskottet och upplåningsbehovet nästa budgetår är däremot förvånande och klart negativt. Som tur är stöder Vänsterpartiets meningsyttring reservationen från regeringspartierna. Jag talar alltså för en formell utskottsminoritet men en faktisk majoritet i kammaren. Omröstningen här i kammaren om två veckor kan därför rätta till detta olycksfall i utskottsarbetet. Fru talman! Kulturutskottets betänkande nummer 14 illustrerar tydligt behovet av en förändrad budgetprocess i enlighet med riksdagsutredningens förslag där man börjar med att lägga fast de ekonomiska ramarna och där varje påslag måste finansieras inom ramen. Socialdemokraterna säger sig ta budgetunderskottet på allvar. Men i det konkreta arbetet i utskotten märks det inte alltid -- tyvärr. Om Socialdemokraterna regelmässigt skulle få med sig både Vänsterpartiet och Ny demokrati skulle det vara förödande för vårt land med sviktande förtroende för svensk ekonomi, höjda räntor och försvagad krona som följd. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Ny demokrati, som inte ens har en finansierad ökning av lokalbidragen i sitt eget ekonomiska alternativ till regeringens budgetproposition, hakar på smotionerna. Är detta samma parti som jag mötte i den ekonomiska debatten den 10 februari företrädd av Dan Eriksson i Stockholm? Han gjorde då tappra försök att ställa alla andra partier mot väggen i statsskuldsfrågan. Man tar sig för pannan, för att citera en för nydemokrater känd partiledare. Fru talman! Jag yrkar bifall till fyrpartireservationen i kulturutskottets betänkande nummer 14.

Fru talman! Hur Rose-Marie Frebran kan vara så säker på att hon talar för en faktisk majoritet förefaller mig något konstigt. Man kan i debatten övertyga alla intresserade åhörare att den utskottsmajoritet som föreligger har rätt argument. Jag blir också något förvånad över att när man har en regering som har ett galopperande budgetunderskott på åtskilliga miljarder och där Socialdemokraterna har väckt en motion med förslag till finansiering som är 5,8 miljarder starkare än regeringen, gör man en jättestor affär av 13 miljoner kronor. Jag tycker att det är litet grand att fly undan verkligheten. Lars Tobisson spann på samma tema tidigare i dag. Han talade om en ohelig allians -- det är passande ord i detta sammanhang när vi talar om trossamfund -- mellan Socialdemokraterna och Ny demokrati. Med vem är Rose-Marie Frebran allierad? Blir hennes allians helig för att hon allierar sig med Vänsterpartiet? Det bör hon tipsa sin partiordförande om. Detta är ''välsignade'' pengar. Trossamfunden har under två budgetår fått 35 miljoner kronor extra. Reservanterna säger att detta ger arbeten till en produktionskostnad av 300 miljoner kronor. Det är nästan ett tiofaldigande av de pengar som staten anslår. Det är för mig obegripligt att man inte är beredd att ge mer pengar om det går att tiofaldiga effekten av dem på detta område. Apropå ekonomi och statsfinanser: Även om det kan förefalla var en innovation för företrädare för regeringspartiet, kan det faktiskt vara en vinst för samhället med några färre byggnadsarbetare som går arbetslösa. Riksdagens utredningstjänst har tittat på utvecklingen av anslagen. De har gått tillbaka till mitten av 80-talet i fråga om lokalbidragen. Rose Marie Frebran kanske erinrar sig vilket parti som satt i regeringsställning 1984/85. Då var det 22,5 miljoner kronor som gavs i lokalbidrag. Hon talar om löpande priser. Det skall jämföras med 12,5 miljoner kronor förra året. Sysselsättningen på arbetsmarknaden har inte förbättrats sedan dess. Den är närmast katastrofal inom byggnadsindustrin. Nu föreslås ett oförändrat anslag i de avseendena. Det är inte särskilt ansvarsfullt eller, Rose-Marie Frebran, solidariskt med trossamfunden, som faktiskt mer än väl behöver pengarna. Precis som ni själva säger i reservationen kan varje satsad krona nå en tiofaldigad effekt. Då är det helt vansinnigt att inte satsa de kronorna. Men det kanske finns någon speciell förklaring som vi kan få tillfälle att lyssna till. Det är en självklarhet för mig att yrka bifall till de mycket starka skrivningarna och det starka yrkandet som majoriteten i kulturutskottet har lagt fram.
Fru talman! Jag är en av dem som inte alls tror på den socialdemokratiska budgeteffekten på plus 2,8 Gustavsson yrkar ju gärna på bidrag till de ökningar som ges i budgeten, trots att Socialdemokraterna inte får igenom den övriga budgeten. Jag vet inte hur man får det att gå ihop. Jag talar inte om oheliga allianser, som Lars Tobisson gjorde. Jag kallar inte heller vår allians -- om det finns någon sådan -- på något sätt för helig. Jag använder inte de begreppen. Jag håller med om att det är fråga om välsignade pengar. Därför hoppas jag att när regeringen skall fördela inom ramen för dessa 100 miljoner mellan allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokaler, skall merparten läggas på trossamfundens lokaler, eftersom man till allmänna samlingslokaler brukar ge 50 % i bidrag. Trossamfundens genomsnittliga bidrag till varje projekt har legat under 20 %. Den lokala satsningen rör sig alltså om över 80. Dessutom är reparation av kyrkor ett mycket hantverksmässigt arbete och därmed sysselsättningseffektivt. Så jag hoppas att man skall ge merparten av de 100 Det råkar vara så att det finns en kö på 300 miljoner både från allmänna samlingslokaler och från trossamfunden. Man skulle alltså kunna tillgodose trossamfundens hela behov, om man tog 60 av de 100 miljonerna, och där kan man köra i gång direkt. Det här är mycket mycket bra.
Fru talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi under innevarande budgetår kan få 100 miljoner kronor och därmed få en sysselsättningseffekt vad gäller samlingslokalbyggandet. Men detta hade ju inte kommit till stånd, om inte arbetsmarknadsutskottet hade tagit ett initiativ, efter Socialdemokraternas skrivelse. Så där är vi överens. Den frågan behöver vi inte diskutera. Vad vi diskuterar nu är om vi därutöver skall satsa 13 miljoner kronor på trossamfundens lokaler. Nu krymper det här. Förut var det en tiodubbling och nu är det 80 %, men låt gå för det! Om församlingarna satsar 80 % och staten 20 % och det uppstår en mycket stark sysselsättningseffekt, ge mig då, Rose-Marie Frebran, ett enda exempel på ett annat område där sysselsättningseffekten blir lika stor som här! Ett exempel räcker, tack!
Fru talman! Jag behöver inte ge något exempel på det, för vi är ju inte oense i den frågan. Jag säger att vi har mer pengar än vad som behövs för att tillgodose allt det som trossamfunden har i sin kö av ansökningar i dag. 300 miljoner är nämligen den totala produktionskostnaden. Det skulle alltså räcka med att ge 60 miljoner för att alla projekt som man i dag har ansökt om skulle kunna genomföras. Det finns möjlighet att ge detta. Jag hoppas att regeringen i sina överväganden är så klok att den lägger merparten på trossamfunden och inte på allmänna samlingslokaler, där den lokala satsningen är mycket mindre.
Fru talman! Det här är mycket intressant. Rose Marie Frebran säger att det finns mer pengar än vad som behövs. Tänk efter en gång till! Det innebär alltså att vi t.o.m. kan skära på anslaget. Det är nämligen konsekvensen av vad Rose-Marie Frebran säger. Det finns mer pengar än vad som behövs -- alltså kan vi skära på anslaget! Nu får nog Rose-Marie Frebran bestämma sig för vilken argumentationslinje som skall gälla. Om Rose-Marie Frebran frågar samarbetsnämnden vad den har för projekt och vad den behöver, tror jag inte att det första nämnden säger är att det finns mer pengar än vad som behövs. Hur mycket pengar man får vet vi inte förrän samlingslokalpengarna har fördelats. Då skulle man alltså fortfarande säga att man har mer pengar än vad som behövs. Det finns ingen sannolikhet i det argumentet. Vad vi däremot vet är att inkl. de 100 miljonerna till samlingslokaler garanterar vi genom detta anslag 25 miljoner kronor i stället för de 12,5 miljoner som regeringen har. Men min uppmaning kvarstår, för det här är en viktig fråga om vi diskuterar den ur sysselsättningssynpunkt: Ge mig ett exempel på att det går att få en bättre sysselsättningseffekt med en satsning på 13 miljoner kronor! Jag vill inte ha någon lång uppräkning, utan det räcker med ett exempel.

Fru talman! Åke Gustavsson citerade Lars Tobisson, som talade om en ohelig allians mellan Socialdemokraterna och Nydemokraterna. Jag förstår att Åke Gustavsson känner sig illa berörd nu, när han talar sig varm för ökat anslag till trossamfunden med 13 miljoner och glorian lyser kring hans huvud. Därefter undrade Åke Gustavsson om det var fråga om en helig allians mellan borgerliga partier och Vänsterpartiet. Där är svaret naturligtvis nej. Det är inte fråga om en helig allians. Det är fråga om ett tillfälligt samarbete, till skillnad från det regelbundna samarbete som har rått mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i många år.
Fru talman! Jag är inte säker på att den typen av tillfälliga förbindelser är till gagn för parlamentarismen i Sverige.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig: 1. Vilka konkreta planer regeringen har för att med svenska valobservatörer och andra insatser bistå den oberoende valkommissionen i Sydafrika i syfte att genomföra fria och rättvisa val i slutet av april i år, 2. På vilket sätt regeringen vill verka för att förstärka den nationella fredsbevarande styrkan och FN:s observatörsgrupp UNOMSA, 3. Vilket ytterligare stöd regeringen vill föreslå för att motverka det politiska våldet och för att hjälpa offren för våld, hot och trakasserier, 4. På vilket sätt regeringen för svensk del och på det internationella planet vill verka för strävandena att återuppbygga Sydafrika, samt Den 22 december i fjol antog det sydafrikanska parlamentet med överväldigande majoritet den övergångsförfattning som efter många och komplicerade överläggningar förhandlats fram mellan i huvudsak ANC och det regerande Nationalistpartiet. Därmed gick de sista formella resterna av apartheidsystemet i graven. Men utvecklingen mot demokrati i Sydafrika har inte varit smärtfri. Den har engagerat inte enbart sydafrikaner utan också det internationella samfundet. Att möta de förväntningar som nu finns på märkbara förbättringar av vardagslivets hårda villkor kommer att bli en av den nya regeringens stora utmaningar. Utvecklingen i Sydafrika är nu inne i ett kritiskt och känsligt skede. Förhandlingar pågår fortfarande för att få alla partier med i valet. Efter mitt besök nyligen i Sydafrika är det min förhoppning att alla de ansträngningar som nu görs för att säkra demokratiseringsprocessen och valet i april skall krönas med framgång. Regeringen har nyligen fattat beslut om en svensk valobservatörsinsats på 30 personer. Dessa skall ingå i den av FN på det sydafrikanska övergångsrådets begäran samordnade internationella observatörsinsatsen. Därutöver har FN för sin egen operativa verksamhet bett Sverige tillhandahålla ytterligare ca 35 valövervakare. Vi har ställt oss positiva till denna framställan. SIDA har dessutom beslutat att via FN:s särskilda Trust Fund finansiera valobservatörsinsatser från afrikanska länder. Sverige bistår vidare en rad svenska enskilda organisationer, engagerade i freds och snart även valövervakning i Sydafrika. Deras arbete bedrivs i nära samverkan med den oberoende valkommissionen och omfattar även väljarutbildning. Även svenska riksdagsledamöter kommer att engageras som valobservatörer, bl.a. genom African-European Institute, som är nära knutet till AWEPA. Både FN:s säkerhetsråd och generalförsamling har godkänt generalsekreterarens förslag om att utvidga UNOMSA:s mandat till att även omfatta valövervakningsinsatser. Regeringen välkomnar givetvis en sådan åtgärd. Generalförsamlingen har redan godkänt den budget på ca 30 miljoner US dollar som den utökade insatsen beräknas kräva. När det gäller den nationella fredsbevarande styrkan vill jag gärna nämna att jag under mitt besök i Sydafrika hade tillfälle att beröra denna fråga med bl.a. ANC:s ledning. Jag fick därvid intrycket att uppbyggandet av styrkan går långsamt. Den tycks för dagen endast ha ett symboliskt värde, och det förefaller dessutom tveksamt om den hinner nå full kapacitet till april. Säkerheten vid valen är i första hand en fråga för sydafrikansk polis och militär, men skulle Sydafrika i ett senare skede begära att t.ex. FN engagerar sig i fredsstyrkan, kommer regeringen givetvis att pröva på vilket sätt Sverige kan delta, exempelvis med utbildning och träning. Herr talman! Åtgärder för att förebygga det politiska våldet utgör en förutsättning för att demokratiseringsprocessen i Sydafrika skall lyckas och för att valet skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Bland aktuella konkreta svenska insatser, som finansieras av SIDA, vill jag främst nämna fredsövervakningsprojektet PEMSA, där 16 enskilda organisationer i Sverige gått samman och rekryterat ett sextiotal svenska fredsobservatörer. Andra organisationer i Sydafrika som får svenskt bistånd är t.ex. NIM, Network of Independent Sverige bistår också offren för det politiska våldet med bl.a. rättshjälp. Genom svenskt stöd via exempelvis Legal Resources Centre, South African Rights kan de som drabbats av övergrepp få både juridisk hjälp och ekonomiskt stöd. Raoul Wallenberg Institutet samarbetar sedan 1993 med University of the Western Cape för att främja tillkomsten av en poliskår i Sydafrika, präglad av demokratiska värderingar och respekt för de mänskliga rättigheterna. Sverige stöder också Internationella Herr talman! Regeringen har i budgetpropositionen 1993/94 angett riktlinjerna för ett brett utvecklingssamarbete med ett demokratiskt styrt Sydafrika. Syftet med detta samarbete bör vara att bidra till en fördjupad demokratisering i landet och slå vakt både om de mänskliga rättigheterna och om en fungerande marknadsekonomi. Det framtida biståndet till Sydafrika, som dessutom även i fortsättningen kommer att omfatta satsningar inom både undervisnings och miljöområdet, är nu föremål för dialog mellan UD och de svenska biståndsorganen. Efter valet kommer överläggningar om det svenska biståndet att äga rum med den nya sydafrikanska regeringen. Sverige verkar för ett avskaffande av dödsstraffet, och detta gäller givetvis också när det utövas i Sydafrika. Vid mina samtal i Pretoria med den sydafrikanske utrikesministern hade jag tillfälle att redogöra för den svenska inställningen i denna fråga. Jag redovisade också vår ståndpunkt för ledningen i ANC, som ju officiellt är emot dödsstraffet. Vi kommer även fortsättningsvis att i våra officiella kontakter med Sydafrika att verka för ett avskaffande av straffet. I detta sammanhang skulle jag vilja nämna att Sverige deltar aktivt i FN:s arbete för de mänskliga rättigheterna i Sydafrika. Sverige står sålunda tillsammans med andra nordiska länder för första gången som medförslagsställare till en resolution, MR-kommission. Vi kommer att noga följa arbetet både i kommissionen och på andra sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det utförliga och i huvudsak positiva svaret på den interpellation som jag har ställt. I detta sammanhang kan jag nämna att den är framställd tillsammans med ett antal svenska riksdagsledamöter från olika partier som nyligen har besökt Sydafrika. Det är av stort värde i dag att både svenska riksdagsledamöter och utrikesministern har färska intryck från besök i Som utrikesministern sade i sitt svar är det just de formella resterna av apartheidsystemet som går i graven. Det är angeläget att markera ordet formella. Det är ju inte svårt att vid ett besök konstatera att det politiska systemet och rättssystemet i Sydafrika fortfarande är belastat av arvet från apartheid.

Det finns så väldigt mycket som är eftersatt i detta land. Därför räcker det inte med bara de svenska ansträngningarna, utan det gäller för Sverige att i alla olika sammanhang, i de internationella fora, verka för att få till stånd ett effektivt och värdefullt samarbete till stöd för Sydafrika i den nya era landet kommer i. Ett särskilt problem som jag vill poängtera är att det efter det val som nu kommer att äga rum i slutet av april inte blir ett bakslag, en backlash, utan att verkligen utvecklingen efter valet går i rätt riktning. Man kan inte bortse från risken av att det uppträder dåliga förlorare i det här valet som sedan t.o.m. kan öka det våld som nu gastkramar Sydafrika. Låt mig därutöver göra några korta kommentarer till de olika punkterna. Jag går då först till punkten 1. Jag vill i det här sammanhanget framför allt framhålla att Sydafrika är ett geografiskt stort land. För valövervakningen behövs det verkligen ett mycket stort antal valövervakare, framför allt för att kunna nå ut på landsbygden. Där finns det många stora problem med information och utbildning, och det är därför jag vill särskilt markera vikten av att Sverige nu på allt sätt verkar för att även andra länder gör ökade ansträngningar för att valövervakningen skall kunna bli så effektiv som möjligt. När det gäller den andra punkten kunde vi ju konstatera att det FN-organ som finns där spelade en alltför passiv roll. T.o.m. samarbetet med organ i Sydafrika var otillräckligt. Det är därför som det är bra att mandatet nu utvidgas, men det kan förmodligen bli så kritiskt att det behövs inte bara en utvidgning av den nationella fredsbevarande styrkan utan också att FN behöver sända en fredsbevarande styrka. Låt mig till slut säga att det är angeläget att de frivilliga insatser som görs och som är mycket viktiga får allt tänkbart stöd. På punkten 4 vill jag säga att det kanske inte är marknadsekonomi som det är brist på, utan det är snarare en brist på insatser för utveckling och tillväxt i Sydafrika. Det är där stödet framför allt behövs.
Herr talman! Jag får också tacka för interpellationssvaret.

Ett exempel skulle jag vilja berätta om. På vår gemensamma resa där nere färdades vi på väg till Tokoza med Piece Action, en fredsorganisation. Just när vi passerar Phola Park ser vi en trafikpolisbil stå med blinkande blåljus på höjden av en vägbro. Poliser står där med dragna vapen, och vi förstår att något har hänt. Vi stannar, och på gräsfältet mellan vägbron och slumstaden Phola Park springer ett par poliser med en polishund. En polis står stilla i gräset. Phola Park är ett starkt ANC-fäste som ofta hamnar i sammandrabbningar med polisen, fick vi reda på. Jag sköt honom i benen med två skott på 200 meters avstånd, skryter den vite trafikpolisen, medan han laddar om sin revolver. Han byter minst fyra patroner. Han var beväpnad med ett gevär och tänkte stjäla en bil på motorvägen nedanför, fortsätter polisen, som stolt låter sig fotograferas medan han laddar om sin pistol. Vi blir vittne till hur polisen sedan lyfter upp en svart man som legat skjuten i gräset nedanför vägrenen. Han tycks först vara död, eftersom de släpar honom över gräset och stenrösen, precis som om han vore ett villebråd. När han släpas över vägräcket, ser vi att han lever. Ungefär samtidigt som mannen dras upp på vägen kommer en i ordets alla bemärkelser stor kvinna, en svart kvinna, helt plötsligt in i sammanhanget. Hon forcerar alla hinder och ställer sig mitt i samlingen av poliser och oss vittnen. Hon skäller ut poliserna med en dynamisk kraft som jag nästan aldrig har varit med om. Kvinnan frågade, som vi hade gjort tidigare, var den skjutnes vapen var, var bilen som blivit överfallen fanns och varför man inte kontaktat ortens polis eller någon representant för den svarte mannen. Plötsligt blev alla de skjutglada vita männen mindre än små barn, tyckte jag. De svarade inget utan stod där bara generade med fåniga flin över ansiktena. Det visade sig att kvinnan var en av ANC-ledarna i trakten. Hon fick oss alla med till polisstationen som vittnen. Där satt vi någon timme tills vi fick klart för oss att polisen tog sig an fallet. Jag trodde ett tag att vi genom vår närvaro hade räddat den skjutne mannen från döden, men jag fick reda på i går att han var så allvarligt skadad, träffad i ryggen, att han dog på sjukhuset. Herr talman! Den politik som tidigare har förts i Sydafrika har också inneburit att familjer har splittrats. Det sydafrikanska systemet har inneburit att den svarta manliga arbetskraften har behövts i bl.a. gruvorna. Därför har man tagit hand om den och låtit männen bo i Hotels, ungkarlshotell. Landets ekonomiska system har inte fungerat om inte familjerna splittrats. Kvinnorna har fått stå för familjens sammanhållning i hemlandet och männen tjänat landet inom industrin. Det har slagit hårt mot kvinnan, som ofta har blivit ensamförsörjare. Enligt WHO har de splittrade familjerna också blivit en viktig faktor för spridandet av HIV/aids. När nu Sydafrika står inför en stor omdaningsprocess, är det viktigt att kvinnan får en betydande roll i det ekonomiska och samhälleliga systemet. Är utrikesministern beredd att medverka till att de sydafrikanska familjerna inte splittras och att kvinnans resurser, kraft och möjligheter, som vi fick ett synligt exempel på genom det jag tidigare berättat, tas till vara vid uppbyggnaden av ett, som vi hoppas, nytt och demokratiskt Sydafrika? Herr talman! Jag vill också lyfta fram polisens standard i Sydafrika, som också påverkar dess sätt att reagera och handla. Det finns många olika grupper av poliser, och vi såg många som stod vid vägkanten, som jag nyss har berättat. Det finns en allmänt utbredd ovilja hos polisen att undersöka politiska brott mot framför allt ANC-sympatisörer. Bristen på samordning mellan olika polisenheter gör också att sådant arbete försvåras. I vissa områden, där svarta bor, är antalet poliser i förhållande till folkmängden dessutom alldeles för litet. Befolkningen har inte det skydd som den skulle behöva ha. Polisyrket har för den vite mannen ofta varit ett yrke han tagit när han inte kunnat få något annat. Dessa inte alltid helt lyckade poliser hotas i dag mer eller mindre av en intelligentare svart befolkning, som är beredd att ta över. Är utrikesminstern beredd att verka för en medmänskligare, mer demokratisk och rättvis polis i Sydafrika och att de olika polisenheterna samordnas? Jag vet att det här handlar om ett lands inre angelägenheter, men det handlar också om mänskliga rättigheter, korruption och apartheid.
Herr talman! Det är en viktig interpellation som Hans Göran Franck har ställt, och därför får också det svar utrikesministern har givit stor betydelse. Jag ser mycket positivt i svaret, men jag tror också att man skulle kunna utvidga de svenska insatserna ytterligare. Det är som utrikesministern säger i sitt svar: uppbyggandet av den nationella fredsbevarande styrkan går för långsamt. Den kommer inte att få den betydelse som den borde ha i denna process. Det finns en formulering i utrikesministerns svar som jag är tveksam till: Säkerheten vid valen är i första hand en fråga för sydafrikansk polis och militär. Vi vet ju med vilken misstänksamhet hela befrielserörelsen i Sydafrika ser på sydafrikansk polis och militär. Det är en fråga om förtroende. Av den anledningen skulle jag gärna se att FN engagerade sig mycket mer i denna fredsprocess, som skall leda fram till valet den 27 april. Utrikesministern säger att regeringen är beredd att pröva på vilket sätt Sverige kan delta -- exempelvis med utbildning och träning. Jag skulle vilja säga att det brådskar. Är regeringen beredd att ta ett initiativ i FN så att FN kommer i gång på ett annat sätt än man hittills har gjort? Det är alldeles för små insatser som görs. Jag ser med positivt intresse på det svar utrikesministern har givit när det gäller det svenska fredsövervakningsprojektet PEMSA. 16 enskilda organisationer gick ihop, och jag är med och delar ansvaret. Intresset växer fortlöpande. I dag är det 17 enskilda organisationer som är engagerade. De första fredsövervakarna är hemma. Vi har kunnat lyssna på dem. De har med egna ögon iakttagit det våld som finns i vardagen på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. De säger alla att det behövs ökade svenska insatser där nere. Jag skulle därför vilja fråga utrikesministern om regeringen är beredd att ställa ytterligare resurser till förfogande -- dels för fredsövervakningsprojektet, men också för valobservatörer. Det finns krav på oss från våra samarbetspartner i Sydafrika om att vi skall bidra med ytterligare svenska insatser. Herr talman! Jag skulle vilja kommentera situationen i Bophuthatswana. Där finns ett omfattande våld som vänder sig direkt emot fredsprocessen. Jag har en rapport som handlar om hur polisen i Bophuthatswana den 5 februari grep och misshandlade tio unga ANC:are. Den 13 februari arresterade man 10 ANC-medlemmar och förstörde deras material. Man gjorde en räd mot ANC-kontor i Mafikeng den 19 februari och konfiskerade dokument och flygblad. Man misshandlade ANC-medlemmarna, och man använde tårgas. Den 19 februari stoppade man ANC:are och MR-advokater som höll på med väljarutbildning. När övergångsrådet den 7 december vände sig till FN och vädjade om hjälp var det fråga om insatser i hela Sydafrika, inkluderande Bophuthatswana. Där har det alltså inte hänt någonting. Det är ett tragiskt faktum att en stor del av Sydafrika är utan stöd och inflytande.

Herr talman! Sent i går kväll debatterades ett utskottsbetänkande som gällde svenska företags verksamhet i Sydafrika. Det var förmodligen det sista betänkande i det ämnet som vi behandlar här i kammaren, för nu behövs det väl inte några mer skrivelser från regeringen när det gäller hur svenska företag har verkat i Sydafrika. Det är glädjande att vi kan lägga sådana skrivelser till de historiska handlingarna. Sanktionerna är slut, och vi går mot ett nytt Sydafrika. Det internationella samarbetet och det internationella samfundet har hjälpt till att skapa denna utveckling i Sydafrika. Man har fått bort apartheidsystemet och knäckt Sydafrikas vita genom sanktionspolitiken, så att landet nu kan gå en annan utveckling till mötes. När vi var nere för några veckor sedan möttes vi av ett budskap från ANC-representanter första dagen. De sade: Vi har tiden emot oss. Vi har ont om tid. Ju mer vi följde arbetet desto bättre förstod vi vad som menades med denna varning. Det är inte lång tid kvar till den 27 april. Mycket skall uträttas innan dess. Väljarutbildningen är i full gång, men det finns mycket som återstår. Det är svårt att nå ut till alla delar av Sydafrika. Det finns många analfabeter som har svårt att förstå hur man tekniskt skall gå till väga. Det är en tidsödande utbildning. Valövervakning skall organiseras i 9 000 vallokaler. Man räknar med att man skall försöka få 20 000 valövervakare på plats -- 2 eller 3 på varje vallokal. Det har talats en del om våldet i Sydafrika i den här diskussionen. Risken är att man blir litet dyster, nedstämd och pessimistisk, för våldet är omfattande. Flera har vittnat om det här i dag. Vi läser ständigt om det i tidningarna. Den helgen vi var nere sköts tolv afrikaner på öppen gata -- barn som äldre. De senaste två månaderna har man utfört en stor sprängning varannan dag mot kraftledningar, ANC-kontor, kommunalkontor osv. Detta ger naturligtvis en dyster bild. Men samtidigt möts man av en stor kraft bland alla dessa miljoner människor som ser hoppet den 27 april, när de för första gången går till val. Man hoppas att den lilla minoritet som försöker störa bilden skall slås tillbaka av det massiva stödet från den vanliga mannen och kvinnan på gatan som nu äntligen skall få gå till val. Vi skall på alla sätt försöka bidra till att så sker. Det är viktigt att internationella och svenska representanter finns på plats. Margareta Viklund berättade tidigare om den otäcka händelse då en man sköts framför våra ögon. Om vi inte hade varit på plats där hade utvecklingen blivit en annan. Det omvittnades av de ANC-företrädare som också dök upp. Det förhållandet att det helt plötsligt fanns fem svenska parlamentariker där gjorde att denne man forslades till sjukhus i stället för direkt till häktet, där han omedelbart skulle ha avlidit. Nu blev utgången ändå densamma, eftersom man inte kunde rädda hans liv, men han kom trots allt under behandling. Det är nu viktigt med en massiv närvaro där nere, och det är glädjande att utrikesministern och även riksdagens talman har tagit initiativ till att sända valobservatörer till Sydafrika. Något som är tragiskt är Inkathas agerande i detta sammanhang. Jag såg i dagens tidning att man i går återigen försökt att få med Inkatha på valvagnen. Man har gjort flera förändringar i konstitutionen för att få med denna rörelse, men ändå kommer det dystra signaler från Inkathas ledare Mangosuthu Buthelezi, som går ut på att man troligtvis inte tänker delta. Detta är bedrövligt. Det är fantastiskt att se hur ANC har böjt sig dubbelt tillbaka för att försöka få alla parter att delta i valet. Jag vill avslutningsvis påminna om och varna för något som vi måste ha i åtanke, nämligen att det kommer en dag även efter valet. Det är viktigt att vi är på plats efter valet den 27 april. Jag skulle till sist vilja fråga hur utrikesministern ser på det fortsatta svenska biståndet, engagemanget och stödet till Sydafrika efter valet, ett val som vi hoppas skall gå fredligt till.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

Detta har vi alla här haft en möjlighet att bevittna vid besök i Sydafrika, och vi inser att det naturligtvis kommer att ta en avsevärd tid att komma till rätta med alla dess yttringar. Interpellationssvaret visar något av bredden i det svenska engagemanget, de många olika insatserna och de många organisationer som är aktiva där. Jag hoppas att detta skall fortsätta, och vi kommer naturligtvis från regeringens sida att göra vad vi kan för att så skall bli fallet. Jag delar också Hans Göran Francks bedömning vad gäller att den process som vi nu bevittnar och som vi försöker uttrycka vårt stöd för och delta i är svår nog fram till de demokratiska valen. Sedan väntar naturligtvis en oerhört besvärlig uppgift på den nya sydafrikanska regeringen. Det kan vi alla inse. Den innefattar ekonomin, jobben, åtgärder i slumområdena, bostadsbyggandet, de sociala villkoren och naturligtvis rättstrygghetsfrågorna, som också kommer att stå i centrum. Jag hade när jag träffade Nelson Mandela möjlighet att ta upp också denna aspekt, och han förklarade för mig att han i sina valtal försökte klara den mycket svåra balansgången mellan det positiva och optimistiska budskap som han naturligtvis vill föra ut och den dos av realism som är nödvändig. Jag tror att Sverige kan fortsätta att göra mycket och vill peka på de ytterligare möjligheter som vi mot bakgrund av vårt engagemang, vår erfarenhet och vår närvaro i Sydafrika kommer att få inom ramen för den europeiska unionen att verka för en konstruktiv politik från dennas sida gentemot det nya demokratiska Sydafrika. Jag var glad över att Karl-Göran Biörsmark pekade på att det finns en kraft i omvandlingsprocessen och hos de ledande aktörerna i demokratiseringen av Sydafrika. Samtidigt som vi både blir beklämda och skrämda av det förfärliga våldet, problemen, fattigdomen och eftersläpningen på alla områden får vi ändå ett slags optimism mitt i allting därför att det finns en kraft hos de ledande aktörerna som vi har att känna betydande respekt för. Beträffande de konkreta frågorna om vad vi nu kan göra tror jag att vi i grunden är mycket ense. Jag kan inte se annat än att om det finns möjlighet att utöka fredsövervakningen, borde SIDA kunna pröva detta i positiv anda. Detsamma gäller naturligtvis i frågan om ytterligare valobservatörer. Jag vill dock understryka att vad det internationella samfundet kan göra är att ställa upp med observatörer. Jag fick den definitionen mera klar för mig efter det att jag i Sydafrika hade träffat den oberoende valkommissionen, vilket jag utgår från att ni också gjorde. Jag blev tämligen imponerad över den enorma organisation som nu förbereds. De s.k. direkta valkontrollanterna och valövervakarna i litet gammaldags svensk mening är något som det sydafrikanska samhället självt kommer att ställa upp med. Det vi nu talar om är observatörer. Vi måste också inse att det är en betydande organisationsinsats som kommer att krävas för att ta hand om de internationella observatörerna. Vi måste vara medvetna om det som FN:s generalsekreterares representant i Sydafrika, Brahimi, underströk för oss när vi besökte honom, nämligen att det icke är ett helt riskfritt uppdrag. Det måste organiseras. Våra observatörer måste samverka såväl inom ramen för FN och Europeiska unionen som med Sydafrikas egna ansträngningar. Det är alldeles nödvändigt. Herr talman! Jag vet inte om jag har mer tid eller om jag får återkomma i nästa replik. Jag har en del ytterligare att säga, men jag återkommer gärna.
Herr talman! Det är viktigt att understryka att det görs samlade ansträngningar för att Sverige skall kunna göra en insats under valrörelsen och i samband med valet. Jag är glad att kunna säga att AWEPA kommer att bevaka både valrörelsen och själva valet. Den respons vi fick hos talmannen är också ett mycket värdefullt nytt bidrag. En officiell riksdagsdelegation skall resa dit under ledning av förste vice talmannen Alemyr. Jag tror att regeringen kan göra ytterligare en del insatser för att stärka de många frivilliga krafter och valobservatörer som är beredda att åka. De har finansieringssvårigheter. Mitt intryck av de fredskommittéer som finns är att de är mycket viktiga. Man kunde dock konstatera att de har brist på resurser. Där tror jag att det kan sättas in ytterligare krafter. De känner förhållandena väl. De kan arbeta förebyggande, och de har nått en hel del resultat. De skulle kunna göra ännu mera med ytterligare insatser. Det är därför jag vill att utrikesministern skall observera den frågan. Det är i viss mån beklagligt att FN har varit något för passivt hittills, men nu har man utvidgat mandatet. Jag tror att regeringen måste studera situationen ytterligare. Utrikesministern säger ju också i sitt svar att om man begär ytterligare insatser skall regeringen vara positiv till det. Det är ett faktum att övergångsrådet den 7 december beslutade att be FN att förnya och förändra sitt mandat till att inte bara vara valövervakare. Jag tror att FN måste förstärka sina insatser på den punkten. Det finns en stor risk för en upptrappning av våldet under det sista skedet. De som vill sabotera och förhindra valet kommer att agera än mer under slutskedet. Polisen kan naturligtvis spela en positiv roll, men vissa poliskrafter i vissa provinser spelar en ytterligt negativ roll.
Herr talman! Det är klart att man kan låta litet pessimistisk när man ser på situationen nere i Sydafrika. Men det finns också väldigt mycket som är positivt, bl.a. den enorma kraften som finns både hos individer och olika rörelser. Då tänker jag på de positiva krafterna. När man kommer dit ängslas man litet grand över att tiden är så fruktansvärt knapp. Man har inte mycket tid på sig. Det här valet skall äga rum den 27 april. Det är fortfarande så oerhört mycket som är ogjort när det gäller organisation och mycket annat. Det gör att man känner sig litet ängslig. Hur skall de hinna? Kommer detta att bli ett val i demokratisk ordning? Jag fick inte något riktigt svar på mina frågor, men det kanske kommer sedan. Jag frågade om utrikesministern hade funderat på hur man skulle kunna använda kvinnorna mer i arbetet nere i Sydafrika. Jag tror att det finns en stor outnyttjad resurs där som skulle kunna användas på ett positivt sätt i uppbyggnaden av ett demokratiskt Sydafrika. Många har varit inne på detta med polisen. Den är ett stort problem. Det gäller framför allt hur man skall kunna samordna de olika enheterna och få in ett demokratiskt tänkande. Det finns oerhört mycket apartheid kvar i tänkandet och i synen på situationen där nere. Det finns många stora olösta problem fortfarande. I praktiken finns det mycket kvar att göra innan man kan säga att apartheid är avskaffat. Det finns väldigt många starka krafter som arbetar för att hålla apartheid vid liv och som hela tiden motarbetar den demokratiska processen. Jag tänker på en ledare som vi fick se på TV där nere som heter Terre Blanche. Han vill inrätta enklaver för enbart vita. Det sägs att han hämtar sina anhängare från dem som känner sig hotade av en intelligentare och mer skärpt svart befolkning. Arbetslösheten i Sydafrika är också mycket hög, uppemot 50 %. Jag skulle till sist vilja fråga vilka planer som finns för att öka den svenska investeringsviljan i landet genom t.ex. garantier eller krediter nu när sanktionerna mot Sydafrika har upphört. Det har berörts litet grand tidigare. Finns det någon plan för att i FN och andra sammanhang verka för att apartheid blir avskaffat även i realiteten och för att planer på enklaver för vita stoppas? Det finns vissa motsättningar här genom t.ex. arbetslösheten och hotet mot den vita befolkningen.
Herr talman! Jag skulle vilja ta fasta på Karl-Göran Biörsmarks formulering ''dagen efter valet''. Jag hade förmånen att vid det stora AWEPA-mötet i Bryssel i oktober lyssna på Nelson Mandela. Det var egentligen en vädjan till Europa om stöd för det som måste börja dagen efter valet, dvs. en utvecklingsprocess. Han sade ungefär så här: Om inte valet och demokratiprocessen följs av en positiv utveckling i Sydafrika är demokratin mycket skör. Det är därför vi behöver massiva insatser från Sverige har ju en tradition när det gäller detta. Det är bara att arbeta vidare för oss. Vi i de organisationer som står bakom fredsövervakningsprojektet i Sydafrika är självfallet tacksamma för det stöd som vi har fått när vi har uppvaktat UD och när vi har lämnat in ansökan till SIDA. Detta fredsövervakningsprojekt innebär ju mer än att bara övervaka valet. Det är ett led i demokratiseringsprocessen. Det är inte riskfritt. Det är en svår situation för fredsövervakarna. De första som kommit tillbaka berättar om det. Vi tänker utnyttja den information som de har med sig hem. Vi kommer att inbjuda UD till ett möte med dessa fredsövervakare. Det är viktigt att den informationen förs vidare. Jag tror inte att vi som driver detta fredsövervakningsprojekt skall engagera oss också i valobservationsprocessen. Jag tror att vi behöver andra personer. Men många av de organisationer som finns i vårt projekt är intresserade av att sända ut valobservatörer. De har vänt sig till SIDA för att få stöd för detta. Men SIDA säger att dess resurser i detta avseende är uttömda. Det är därför jag ställde frågan till utrikesministern. Jag tror att det är viktigt att så många internationella valobservatörer som möjligt kommer på plats. De som FN m.fl. ställer till förfogande innebär, såvitt jag har förstått, att det i praktiken blir en internationell observatör på fem vallokaler, och det är otillräckligt.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret och reaktionen på den fråga jag ställde i slutet på mitt förra anförande. Jag tackar för de kraftfulla formuleringarna, såsom att det gäller att ta itu med apartheidsystemets arv och att vi skall göra allt för att ha ett fortsatt stöd i Sydafrika. Det är mycket bra, och jag tackar för det. Jag tror att det var president Kennedy som sade något liknande detta: Fråga inte vad landet kan göra för dig; fråga vad du kan göra för landet. Jag kom att tänka på det när jag såg en annons som Han hade formulerat det så här: Det är dags att du frågar: Vad kan landet göra för dig? Det är en omvänd formulering mot den president Kennedy använde. Jag har förståelse för det. Här har Mandelas folk i årtionden levt i ett land som just inte har gjort så mycket för hans folk. Jag förstår formuleringen. Det är dags att fråga sig: Vad kan landet göra för dig? Samtidigt är det naturligtvis en något utmanande formulering. Jag har också märkt att han tar tillbaka detta litet grand i sina tal, där han försöker tona ned det. Tro inte att ni skall köra en Mercedes dagen efter valet -- har han t.ex. formulerat det. Det finns mycket som måste göras. Vi har berört det här. Det gäller sådana saker som utbildning, bostäder, vatten och sjukvård. Klyftorna är enorma efter arvet från apartheidsystemet. Därför är också förväntningarna enorma. De politiska ledarna har en mycket skör balansgång framför sig, att dels hålla tillbaka förväntningarna, dels försöka ge hopp om en ljus framtid där landet kan göra någonting för dess befolkning. Nu hoppas vi att dessa val i slutet på april skall bli fria och rättvisa val, och att vi inte efteråt behöver ångra att vi inte gjorde tillräckligt, såsom t.ex. i Angola. Jag har en känsla av att det internationella samfundet inte gjorde tillräckligt där. Utvecklingen hade kunnat bli annorlunda. Namibia är ett bra exempel på vad man kan göra och vad det betyder för den fortsatta stabiliteten i landet. Angola har inbördeskrig, men i Namibia jobbar man fredligt mot samförstånd med oppositionen. Nu gäller det alltså Sydafrika. Det är nu vi investerar i en fredlig demokratisk utveckling eller fortsatt våld. Mycket avgörs som sagt den 27

Herr talman! När det gäller kvinnans ställning vill jag gärna säga att jag helt och hållet delar Margareta Viklunds analys och förhoppningar. Om det är ett område där jag hoppas att Sverige skall engagera sig är det bl.a. detta område. Jag förstod av analyser av det sydafrikanska samhället på olika sidor av barriärerna att kvinnans ställning verkligen behöver stärkas. Jag har också en viss förhoppning att detta kan ske i ett demokratiskt Sydafrika och att det kanske också något kan vara ett bidrag till att få en fredligare utveckling. Jag hoppas verkligen, och vill gärna medverka till, att det är en av de frågor som lyfts fram och som Sverige kan hjälpa till med efter valet. Detta gäller likaså investeringar från svenska företag. Jag hade när jag var där nere tillfälle att träffa deras representanter, och jag märkte att de svenska företagen är på väg tillbaka. De håller på att rekrytera nytt folk, och det kommer nya svenskar dit. Vad vi från statens sida kan göra i ett samarbete är framför allt insatser via BITS och den typen av insatser. Det gäller mjuka krediter, osv. Jag tror också att Swede Corporation kan göra insatser. Jag anser givetvis att Sverige bör fortsätta sina insatser för rättssamhället och hjälpa till att få det att bli ett rättssamhälle för alla i stället för ett rättssamhälle som är en del av apartheidsystemet. Karl-Erik Svartberg undrade i sitt tidigare inlägg något över formuleringarna angående den nationella fredsbevarande styrkan, osv. Jag förstår Karl-Erik Svartbergs undran. Det var exakt Thabo Mbekis formuleringar. Annars skulle de inte ha stått i interpellationssvaret. Jag förde alltså samtal med flera personer när det gällde den fredsbevarande styrkan. Vi vet att den fungerar mycket dåligt. Min synpunkt till ANC och Thabo Mbeki var att framför allt måste det vara fråga om armén och polisen. Det kommer icke att hinnas med och bli trovärdigt. Det finns kanske en möjlighet för Sverige att hjälpa till i en uppbyggnad. Men det måste vara någonting som både ANC och en ny regering vill. Det var det svar jag fick direkt av Mbeki själv. Jag noterar vad Karl-Erik Svartberg har sagt om fredsövervakarna och möjligheten att vidga projektet. Jag vill inte falla ett självständigt ämbetsverk i ämbetsutövningen. Jag kan bara säga att jag tar med mig denna påpekan. Det gäller naturligtvis också om vi ser möjlighet att ytterligare utöka bevakningsinsatserna.
Herr talman! Jag har fått uppgifter om att FN genom sin representation i Sydafrika inte agerar i Bophuthatswana, ett av de fyra självständiga hemländerna. Det finns all anledning, eftersom det råder ett mycket allvarligt förtryck där, att utrikesministern tar initiativ till att FN utvidgar sitt arbete till den delan av Sydafrika. Det andra som jag avslutningsvis vill säga är följande. När det gäller biståndet vet vi vad budgetpropositionen innehåller. Jag tror att det är en samlad uppfattning hos oss riksdagsledamöter som var där att det är otillräckliga insatser. Man skulle framför allt kunna ta i anspråk en del av demokratibiståndet för att förstärka insatserna i Sydafrika. Det är en maning som jag kommer med till utrikesministern.
Herr talman! Låt mig få tacka för klargörandet när det gällde att tillvarata kvinnans resurser i Sydafrika. Jag tror att det är en viktig faktor i frigörelsearbetet och i demokratiseringsprocessen där nere att just ta vara på kvinnans möjligheter. Det skall bli spännande att följa hur man kommer att jobba med det. Jag ställde en annan fråga, som jag inte fick svar på, nämligen hur man skulle kunna förhindra att enklaver för vita bildades, och om utrikesministern hade funderat på det. Detta är allvarligt, då det befrämjar apartheid. Jag började mitt inlägg med att tala om våldet. Vi fick när vi var i Sydafrika vid flera tillfällen höra att t.ex. Inkatha rekryterade framför allt män från olika delar av landet, främst från Natalprovinsen. Man lät dem smygvägen inta ungkarlshotellen. De placerades där och försågs med vapen. På så sätt blev ungkarlshotellen mer eller mindre ointagbara fästningar, varifrån raider gjordes. Det här är något som på alla sätt måste motverkas och bekämpas, då det är en enorm våldsfaktor i samhället. Jag skulle till sist vilja fråga om utrikesministern är beredd att vid samtal med företrädare för den tillfälliga sydafrikanska regeringen ta upp det här problemet och vikten av att motverka just vapenuppladdningen.

Herr talman! Låt mig säga att jag är glad över Sydafrika och också över utrikesministerns svar. Kvinnorna kan göra en fantastisk insats. Egentligen skulle man ställa det i kontrast till Livets ords framställan om vigselrätt för att betona mannens överhöghet över kvinnan. Det är ganska fantastiskt att Sverige skall utmärka sig på det sättet, när vi försöker se på kvinnans roll i biståndet och i demokratiprocessen i Sydafrika. Herr talman! Vad jag ville med mitt inlägg var att försöka få utrikesministern och regeringen att driva på FN. Jag tror alltså att FN skulle kunna göra mer betydande insatser i själva fredsprocessen och demokratiprocessen än man gör. Därför skulle jag gärna se ett initiativ från den svenska regeringens sida i den här frågan. För övrigt vill jag, herr talman, bara notera utrikesministerns lyhördhet. Jag tror att det kommer ut något gott av den här interpellationsdebatten.

Herr talman! Jag önskar också att FN skall spela en aktiv roll. Denna roll måste dock definieras i samverkan och samklang med huvudaktörerna i demokratiseringsprocessen. Det är de som måste sätta upp ramarna och tala om hur de önskar att FN skall agera. Det vill jag kraftfullt slå fast. Det är ju ett demokratiskt och självständigt Sydafrika som vi eftersträvar. Mitt svar till Margareta Viklund om vita enklaver är detsamma. Detta är ju huvudaktörerna i demokratiseringsprocessen, som kommer att styra Sydafrika, som kommer att utforma konstitutionen. Det är de politiska krafterna i Sydafrika som nu även har antagit en ''bill of human rights'', och de har en interimskonstitution som de går vidare med. Det är ju de som skall forma det nya Sydafrika. Jag har förtroende för att de kommer att göra det. Vad vi vill är att hjälpa och stödja dem, vara närvarande och lyssna på vad de önskar att vi skall göra. När det gäller de svenska företagens möjligheter, har de nu ökat, på det sätt som Karl-Göran Biörsmark var inne på, genom att olika hinder och restriktioner för deras verksamhet har avskaffats. Nu kan de investera igen och gå vidare. Mitt intryck är att de kommer att vilja göra detta.

Herr talman! Hans Göran Franck har med hänvisning till den aktuella utvecklingen i Ryssland frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att främja demokratin m.m. i Ryssland, om Ryssland utgör något militärt hot mot Sverige som motiverar en förändring av utrikes och säkerhetspolitiken, om regeringen kan försäkra att Sveriges alliansfria utrikes och försvarspolitik ligger fast samt vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att stärka skyddet mot internationell ekonomisk och organiserad brottslighet bl.a. från Herr talman! Visst kan man, som Hans Göran Franck, känna oro inför många drag hos dagens utveckling i Ryssland. Men jag tror samtidigt att alla vi i denna kammare delar insikten om att omställningen av det ryska samhället måste få ta viss tid och att det då gäller att inte svartmåla bilden efter varje enskilt bakslag. Tvärtom kan svartmålningar och försök att snabbt söka sig tillbaka, till det förment trygga, vara direkt kontraproduktiva! Det största ansvaret -- och den tyngsta bördan -- för de fortsatta reformsträvandena vilar på människorna i Ryssland. Men omvärlden har ett stort ansvar för att genom stöd i både ord och praktisk handling visa tillförsikt och därigenom bidra till framtidstro i Därför fortsätter regeringen att aktivt stödja de demokratiska och ekonomiska reformprocesserna. Särskilt koncentrerar vi oss på att bistå med konkreta insatser i nordvästra Ryssland, från Barentsregionen i norr till Kaliningrad i söder, men vi bedriver också rådgivningsprogram -- bl.a. Moskva. Framför allt syftar vårt stöd till att genom kunskapsöverföring stötta uppbyggandet av de olika institutioner som demokrati och marknadsekonomi kräver. Samtidigt gör vi insatser som har direkta sociala beröringspunkter, såsom omskolning av officerare i S:t Petersburg och När det gäller aktioner mot den internationella organiserade brottsligheten, tog regeringen i höstas initiativ till en särskild konferens i Borgholm med deltagande av länderna i Östersjöregionen. Vi följer nu upp detta bl.a. via en arbetsgrupp, som leds av Sverige och som skall försöka finna praktiska och effektiva samarbetsformer mellan de ansvariga myndigheterna i dessa länder. Parallellt med detta har Rikspolisstyrelsen inlett ett närmare samarbete med myndigheterna i Ryssland. Sedan september 1993 finns dessutom en svensk polissambandsman placerad i Moskva, och Rikspolisstyrelsen planerar att komplettera med ytterligare en sambandsman i S:t Petersburg. Hans Göran Franck hänvisar även till Rysslands ansökan om medlemskap i Europarådet när han pekar på ett antal problem på bl.a. de mänskliga rättigheternas område. Här är det min och regeringens inställning att alla länder som beviljas medlemskap i rådet måste leva upp till de krav som ställs och att vi inte bör medge några undantag. Samtidigt försöker vi genom konkret stöd till uppbyggandet av rättsstatens institutioner göra det möjligt för inte minst Ryssland att så snabbt som möjligt uppfylla villkoren för medlemskap. I skenet av de tendenser som Hans Göran Franck beskriver är det samtidigt viktigt att huvuddragen i den nuvarande svenska utrikes och säkerhetspolitiken fullföljs. Genom ett aktivt svenskt engagemang i vårt närområde kan vi i någon mån motverka de tendenser som kan utvecklas till hot. Vårt engagemang sker, som nämnts, genom samarbete och nära bilaterala kontakter med Ryssland och inom ramen för exempelvis ESK, Östersjörådet och Därutöver är jag övertygad om att ett svenskt medlemskap och engagemang i EU kan bli av stor vikt för säkerheten i Östersjöområdet. De allt närmare ekonomiska relationerna som nu utvecklas mellan EU och Ryssland, exempelvis genom det s.k. partnerskaps och samarbetsavtalet, skapar ökade förutsättningar för en stabil utveckling i Ryssland. Vi har all anledning att stödja denna utveckling. Genom ökad integration med väst kan den ekonomiska utvecklingen i Ryssland stärkas. Därigenom kan potentiella säkerhetspolitiska hot undvikas. Ett svenskt deltagande i EU ger oss också en möjlighet att delta i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Säkerheten i Östersjöområdet blir genom den förestående utvidgningen av EU än mer naturligt en angelägenhet för alla Västeuropas stater. Som EU-medlem kan Sverige föra en aktiv dialog med övriga medlemsländer om händelseutvecklingen i vårt närområde. Vi kan tillsammans med dem också föra en nära dialog med Moskva -- en dialog som får större tyngd genom att den förs gemensamt av Västeuropas demokratier. Svaret på Hans Göran Francks frågor är således att den rådande situationen i Ryssland inte föranleder någon ändrad svensk utrikes och säkerhetspolitik. Det är den nuvarande politiken som skall fullföljas. Hans Göran Franck frågar också om regeringen kan försäkra att den svenska alliansfriheten ligger fast. Utrikesutskottet har slagit fast: ''Den militära alliansfriheten består alltjämt'' . Politiken ''syftar till att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde''. Denna centrala formulering är utgångspunkten för regeringens politik och vi har inte någon avsikt att ändra den.
Herr talman! Även den här interpellationen grundade sig på ett besök som ett antal svenska riksdagsledamöter gjorde i Ryssland i samband med valet i slutet av förra året. Jag gjorde studier och iakttagelser under det besöket. Det finns anledning att peka på en hel del av de oroande drag som finns i den ryska utvecklingen. Det gäller inte minst de områden som jag har berört i min interpellation -- det ekonomiska och sociala området och mänskligarättighets-området -- men också brottsligheten. I min interpellation tog jag särskilt upp frågan om Bakgrunden till frågan var ett uttalande som statsministern gjorde under förra året. Det utgjorde mer eller mindre en utfästelse om att Eftersom jag är svensk delegat i Europarådet tycker jag att det är angeläget att man är mycket försiktig med formuleringar och utfästelser i dessa frågor. Det är klart att det är av intresse att alla länder i Europa skall kunna bli medlemmar i Europarådet. Men det är mycket viktigt att man, under den procedur som äger rum innan Europarådet tar ställning till om landet skall bli medlem eller inte, noggrant utreder att landet uppfyller de krav som Europarådet ställer. Under denna procedur befinner man sig ofta i förhandlingssituationer, där det går att påverka ett land att göra de förändringar som är av vikt och betydelse. Dessutom har det tillkommit en sexmånadersfrist efter det att beslut har fattats. Detta skall också kunna innebära att man kan vidta åtgärder enligt det s.k. Halonenförslaget. Det svar som utrikesministern har givit mig är mer återhållsamt än det uttalande som statsministern gjorde. Jag utgår ifrån att den svenska regeringen på alla sätt medverkar till att utöva alla tänkbara påtryckningar för att Ryssland skall bli en verklig demokrati med respekt för mänskliga rättigheter och uppfylla Europarådets krav. Det är viktigt att man inte tror att det är möjligt att få favörer på grund av sympatier eller antipatier. Det är viktigt att man betonar att Västeuropas länder intar en ställning som inte innebär en inblandning i Rysslands angelägenheter som kan få negativa effekter. Jag fäster mig vid statsministerns uttalande, som är återgivet i Svenska Dagbladet, att det är för litet chockterapi i Ryssland. Jag tror att det var mycket olämpligt att säga det när man samtidigt kan konstatera att det är en mycket olycklig social och ekonomisk utveckling. Det som förbundskansler Kohl sade var mycket viktigare. Han sade för en tid sedan att vi måste fästa mycket större vikt vid de sociala bakslagen av de reformer som har vidtagits. Det var ett mycket mer balanserat uttalande, dvs. att verkligen ta fram de negativa effekterna av de påtryckningar som väst har utövat. Till sist vill jag ta upp brottsligheten. Det var givetvis vällovligt att regeringen tog initiativ till konferensen på Bornholm. Det är bara att hoppas att det inte stannar vid det utan att det också blir ett praktiskt arbete som verkligen motverkar den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Regeringen måste ge högsta prioritet till att motverka denna brottslighet. Det har ännu inte skett.
Herr talman! Fru utrikesminister! Med anledning av svaret till Hans Göran Franck skulle jag allmänt vilja knyta an till situationen i Ryssland och regeringens politik. Bakgrunden till att jag gör detta är att jag vid ett par tillfällen har besökt de baltiska staterna och vid några fler tillfällen Ryssland, dock inte i samband med valet. Det finns all anledning att se utomordentligt allvarligt på vad som händer i Ryssland. Jag antar att vi är eniga på den punkten. Jag tycker också att man måste analysera händelseförloppet och dra slutsatsen att snabba förändringar alltid är komplexa och innehåller farliga moment. Det finns alltid anledning att känna tveksamhet till snabba förändringar. Vi vet själva hur vi har byggt upp vårt land och hur trögt många förändringar har skett. Vi vet också hur viktigt det är med denna tröghet. Alltför många har velat se snabba kast från planhushållningens dike till kapitalismens. Det är också många som har velat ha chockterapi, vilket Hans Göran Franck berörde. Även representanter för regeringen har flitigt uttalat sig för detta. Vi hörde Hans Göran Franck säga att det också gäller statsministern själv. Min erfarenhet från mina besök är att de sociala och kulturella spänningarna är så stora att det är utomordentligt allvarligt att föra en sådan politik. Politiken bör vara betydligt mera sansad och genomtänkt. Förändringarna kan helt enkelt inte ske snabbt. Det rör sig om sociala nätverk som har byggts upp under mycket lång tid. Kulturen och förtrycket har satt sina spår i människors beteende. Det går inte att rusa in och vända upp och ned på saker och ting. Jag känner till en del om kyrklig och religiös verksamhet. Alltför många tror nu att marknaden är ''fri'' för att man skall kunna omvända det ryska folket till den rätta religionen. Man kan se vilka komplikationer det leder till. Likadant är det på det politiska området. Det är nödvändigt med stegvisa processer. Vi kan anknyta till frågan om Mellanöstern, som också har debatterats. Regeringens representanter, inte minst Moderaterna, brukar ofta hävda att man måste ta det lugnt, att man måste har förståelse osv. Men jag tycker inte att den politiken har förts när det gäller Ryssland. Då har det i stället varit bråttom och man måste snabbt nå resultat. Jag anser inte att det skulle vara klokt. Jag tycker att man kan göra jämförelser med utvecklingen i Det gäller att beakta situationen för de minoriteter som finns i Baltikum. Det är uppenbart att ryssarna har kommit i kläm i förändringsprocessen i Baltikum. Det har jag kunnat se under mina två resor. Det förringar i och för sig inte förståelsen för den känsla som det baltiska folket har haft inför det förtryck som det har varit utsatt för. Samtidigt måste man ha kyla nog att inse att även ryssarna sitter i en mycket knepig situation. Det är inte det ryska folket som självt har försatt sig i denna situation utan det är deras ledare och systemet. Det gäller att bygga upp ett förtroende och att inte förhasta sig. Chockterapi har resulterat i soppkök, svält och elände. Den har också resulterat i kriminalitet och i en djupt olycklig politisk utveckling, som vi har kunnat följa efter valet. De gammelkommunistiska och nationalistiska krafterna har gynnats. Men det är naturligtvis inte bara chockterapin som är orsaken. Alltför många i Ryssland, i de andra gamla sovjetiska republikerna och i Sverige vill ha snabba resultat. Det kommunistiska förtrycket har naturligtvis också ett stort ansvar. Vi kommer dock inte ifrån att det har varit olyckligt att driva fram alltför snabba förändringar från en planhushållningsekonomi till en rent kapitalistisk ekonomi. Man måste inse att det måste få ta tid. Man borde ha visat större förståelse för tempot i utvecklingen. Jag tycker att man kan kritisera regeringen i det avseendet. Regeringen har gjort alltför många uttalanden som har stöttat de snabba förändringarna i stället för att peka på att processen måste vara genomtänkt och att man måste ha förståelse för hur svår den är. Man har i alltför stor utsträckning lyssnat på en rad ekonomer som på ett mycket akademiskt och teoretiskt sätt har angripit situationen i de gamla sovjetrepublikerna. Enligt min mening måste dessa ekonomer lära sig litet mera om mänskliga beteendemönster, vad det innebär att människor har levt under förtryck och hur man kan göra förändringar. Det är ungefär som att dra korken ur flaskan. Det är då mycket lätt hänt att t.o.m. flaskan sprängs. Det kan gå snett. Avslutningsvis skulle jag därför vilja ställa en fråga med anledning av utrikesministerns svar. Finns det ingen anledning att från regeringens sida idka litet eftertanke och dra slutsatsen att politiken gentemot Ryssland bör förändras så till vida att man måste ha större förståelse för att förändringsprocesser tar tid? Krävs det inte eftertanke innan man sätter in chockterapi? Denna chockterapi har varit olycklig. Vi behöver en övergång till ett socialt och ekologiskt ansvarsfullt marknadsekonomiskt system byggt på demokrati.

Herr talman! Det var tur att Berndt Ekholm avslutade sitt inlägg med att säga att han är för marknadsekonomi och demokrati även i Ryssland. Jag måste säga att jag blev ganska förskräckt när jag lyssnade till Berndt Ekholm. Man skulle, som ett experiment, kunna tillämpa Berndt Ekholms resonemang på apartheidsystemet. Det gäller att inte gå för snabbt fram. Det gäller bara att avskaffa systemet litet grand i små steg. I annat fall kan man spränga allt möjligt. Så ser inte jag på apartheidsystemet, och så ser inte jag på förtrycket i Ryssland. Man avskaffar inte ett totalitärt förtryck litet gradvis, först 10 % sedan kanske 15--20 %. Man går från ett förtryckarsystem till ett samhälle byggt på rättsstatens grund och med frihet. Vi vet att övergången är svår. Vi måste stödja de strukturer som skall byggas upp för att övergången skall kunna åstadkommas. Vi vet alla att övergången är svår. Det är självklart att alla möjliga, förfärliga problem uppstår när realsocialismen faller. Talet om det långsamma avskaffandet av förtrycket tyckte jag faktiskt inte om i Berndt Ekholms inlägg. Jag tyckte inte heller om synen på situationen i de baltiska republikerna. I två av dessa länder är de ryska trupperna fortfarande kvar. Där finns en mängd människor som har arbetat i KGB. Fakta om situationen i de baltiska republikerna är att inga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna har företagits. Ingen bär hand på den ryska befolkningen. Däremot säger vi från Sverige i alla sammanhang att en generös behandling av den ryskspråkiga befolkningen är i Estlands, Lettlands och Litauens egenintresse. Självfallet är det så. Alla internationella normer skall självfallet uppfyllas.
Herr talman! Utrikesministern tar inte själv upp frågan om chockterapi. Jag tycker att hon borde yttra sig om vad hon anser om de uttalanden som gjordes från svensk sida om chockterapi. Jag citerade ett uttalande av förbundskansler Kohl. Har utrikesministern förståelse för vad förbundskansler Kohl sade på denna punkt? Han sade att ''the West, too, must pay greater attention to the social repercussions of the reforms''. Jag tror inte att det är chockterapi som behövs i första hand. Det behövs naturligtvis en marknadsekonomi som är socialt inriktad och socialt balanserad. Man talar om att det har varit för litet chockterapi. Men en extrem chockterapi får motsatt effekt. Detta har hänt i exempelvis Vissa politiker där gick för långt. Från att ha haft en högerbetonad regering har Polen nu fått en center-- vänster-regering som bedriver en mer balanserad politik. Denna politik går inte ut på att det är för litet av chockterapi. Vi kommer förmodligen också att få se samma utveckling i flera andra östeuropeiska länder. Det skall vara en mera balanserad politik i stället för en extrem chockterapi. Varje land måste naturligtvis bestämma sig utifrån sina egna förutsättningar. När det gäller Ryssland tycker jag att det är viktigt att man nu inte talar om extrem chockterapi. Ifrån Sverige och andra länder bör vi i stället tala om vilka konkreta insatser vi kan göra för att stärka utvecklingen mot mera tillväxt och balans i ekonomin. Vi måste också tala om vad vi kan göra för att säkra en demokratisk utveckling med mera respekt för mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag tycker, fru utrikesminister, att det är så sorgligt att om man i en diskussion i dessa ämnen litet antyder att man kan ha förståelse för en del av det ryska folkets situation så blir man misstänkliggjord, särskilt från moderat håll. Jag tycker att utrikesministern var fräck när hon påstod att jag var för ett långsamt avskaffande av förtrycket. Det har jag aldrig sagt. Det framgick med all önskvärd tydlighet att -- jag förstår att det är därför Göran Lennmarker gick in i debatten -- jag talade om det stöd som regeringen ger till de ekonomiska förändringarna och om hur det stödet ser ut. Man stöder t.ex. uttalanden från ekonomer som vill ha chockterapi. Man rusar därmed faktiskt från planhushållningens dike rakt ner i kapitalismens dike. Det är denna politik regeringen har gett sitt stöd åt. Det har ingenting med ett långsamt avskaffande av förtrycket att göra. Det skulle faktiskt vara intressant att diskutera frågan om Mellanöstern och se hur moderaterna agerar i det fallet. Vi skall dock inte göra det, eftersom det inte är debattekniskt riktigt att ta upp den frågan nu. Självfallet skall vi arbeta för att de ryska trupperna håller de löften som Ryssland har gett om att man skall lämna Estland. Det är avtalat att det skall ske under augusti. Det råder inget tvivel om att Ryssland skall uppfylla sina förpliktelser. Jag vänder mig i stället mot den svenska regeringens sätt att ge stöd till östra Europa. Det är nämligen uppenbart att man vill ge sitt stöd till snabba ekonomiska förändringar som riskerar den sociala välfärden. Det sägs att det har visat sig vara en mycket lyckosam väg. Man kan då bara titta på hur det ser ut i Ryssland. Där finns soppkök, svält, armod och en enormt tilltagande kriminalitet. Det är inget tvivel om att en av orsakerna till kriminaliteten är att man har gått för snabbt fram med de ekonomiska förändringarna. Jag företräder den linjen, när det gäller att förändra ekonomin, som inser att ekonomin sammanhänger med mänskliga beteendemönster. Man kan inte på några få år kasta sig rakt in i ett annat system, särskilt inte med det ryska samhällets kulturtradition. Jag tycker att regeringen för en felaktig politik på den punkten. Det tar sig också uttryck när man formulerar det bistånd som vi har att behandla i utrikesutskottet. Det görs där en ganska förvirrad presentation av de förväntade samlade effekterna av biståndet. Eftersom jag inte kan gå in ytterligare i debatten, får jag tolka utrikesministern så att man inte kan vänta sig någon tillstymmelse till förändring av politiken. Man kan tyvärr inte förvänta sig någon större förståelse för den svåra sociala situationen i

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om jag är beredd att medge dispenser från nuvarande regelverk och rådande byråkratiska bestämmelser för att komma i gång med angelägna infrastruktursatsningar runt om i landet i syfte att bekämpa den höga arbetslösheten. Vidare har han frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att delegera beslutanderätten från central till regional nivå och om jag är beredd att öka andelen otraditionella insatser inom Arbetsmarknadsverket inte förbruka alla de anvisade medlen. Magnus Persson menar att befintliga arbetsmarknadspolitiska medel snabbt måste omfördelas för att få i gång infrastruktursatsningar och att detta i nuläget hindras genom byråkratiska bestämmelser. Att Arbetsmarknadsverket vid budgetårets slut beräknas få medel över är en helt ny situation då det tidigare år alltid har varit brist på medel. En inte oväsentlig förklaring är att den mycket omfattande åtgärden arbetslivsutveckling inte finansieras från anslaget för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utan från Arbetsmarknadsfonden. Trots den låga medelsförbrukningen så har aldrig någonsin så många personer fått del av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nu. Naturligtvis är det meningen att de medel som är avsatta för att bekämpa arbetslösheten skall användas. Omprioriteringar har redan gjorts. I december förra året fick AMS möjlighet att använda 500 miljoner kronor för ROT-insatser och 100 miljoner kronor till ombyggnadsbidrag för äldrebostäder. I går fattade riksdagen beslut om att bemyndiga regeringen att få använda ytterligare 1,5 insatser. Utöver detta har länsarbetsnämnderna möjlighet att till viss del subventionera byggen och infrastruktursatsningar genom att gå in med beredskapsarbeten av investeringskaraktär. När det gäller otraditionella medel hade endast 36 % av dessa förbrukats vid årsskiftet. Någon brist på otraditionella medel föreligger alltså inte. Magnus Persson beskriver i sin interpellation arbetsmarknadspolitiken som byråkratisk och centraliserad. I dag styr statsmakterna Arbetsmarknadsverket genom mål och resultatuppföljning. Detta innebär att riksdagen beslutar om medelsramar och huvudsaklig inriktning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Regeringen formulerar därefter övergripande mål för myndigheten. För de konjunkturella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finns det endast ett gemensamt anslag som gör det möjligt för länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen att välja den åtgärd som lämpar sig bäst för den arbetslöse och den lokala arbetsmarknaden. Det råder i dag en stor frihet för Arbetsmarknadsverket att inom sitt anslag prioritera de bästa åtgärderna såsom t.ex. För att utnyttja pengarna till andra ändamål såsom infrastrukturinvesteringar krävs riksdagens beslut. När det gäller byråkratin är regeringen naturligtvis intresserad av att få bort onödig administration. I syfte att förenkla regelsystemet för olika åtgärder har det därför bildats en arbetsgrupp med representanter från AMS och Arbetsmarknadsdepartementet. Detta arbete har högsta prioritet. Magnus Persson frågar mig också om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att delegera beslutanderätten. I och med införandet av mål och resultatstyrning har beslutanderätten liksom medlen i huvudsak delegerats ut till dem som har den bästa lokala kännedomen, nämligen arbetsförmedlingen. Det finns i princip inga medel kvar centralt hos AMS. Slutligen kan sägas att under denna lågkonjunktur har regeringen förutom stora satsningar inom arbetsmarknadspolitiken även tidigarelagt infrastruktursatsningar för ca 13 miljarder kronor och kraftigt utökat antalet reguljära utbildningsplatser av arbetsmarknadsskäl. Regeringen har också utökat användningsområdet för de arbetsmarknadspolitiska medlen så att det har getts nya möjligheter för Arbetsmarknadsverket att satsa på t.ex. tidigareläggning av affärsverksinvesteringar, skogsbilvägar och allmänna samlingslokaler. Allt detta har gjorts i syfte att motverka arbetslösheten och dess skadliga effekter. Sammantaget kan sägas att regeringen har öppnat många vägar för att bekämpa arbetslösheten både med hjälp av traditionella och extraordinära åtgärder. Avslutningsvis vill jag nämna att en kommitté har tillsatts med uppdrag att utreda arbetsmarknadspolitiken. Bland de huvudfrågor som kommittén skall behandla finns utöver frågor om arbetsmarknadspolitikens roll, omfattning och inriktning bl.a. frågor om hur den nuvarande styrningen och kontrollen av arbetsmarknadspolitiken kan förbättras.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde interpellationen var att trots det kärva klimatet på arbetsmarknaden fanns och finns det alltjämt ett betydande överskott på länsarbetsmarknadsnämnderna. Många anser att det finns alltför många vattentäta skott som är omöjliga att rubba eller forcera. I november månad skrev de båda generaldirektörerna i AMS och Boverket till regeringen och bad att få använda vissa medel i syfte att stimulera till ombyggnad av bostäder. Det var för övrigt inte bara generaldirektörerna som hörde av sig. Hyresgästerna, byggmästarföreningarna, byggjobbarna och länsarbetsnämnderna skrev i sin förtvivlan till regering, riksdag och utskott. Det var högljudda demonstrationer utanför riskdagshuset. Regeringen slog dövörat till och sov sin törnrosasömn -- trots allt som hände utanför riksdagshuset. Den 16 december föll våra ROT-förslag i riksdagen. Regeringen låg alltför länge stilla medan adventsstjärnorna tindrade klart i regeringskansliet. Sedan kom Börje Hörnlund som en jultomte och gav svenska folket en julklapp, men betydligt mindre än vad både generaldirektörer och andra hade tänkt sig. De arbetslösa byggnadsarbetarna väntar inte. Siffrorna tickar obönhörligt vidare. Erfarenheterna visar att departementschefen väntar för länge. Det finns en uppenbar risk att medan gräset gror dör kon. De som drabbas är de arbetslösa. Utskottet får bana väg för att hålla tidtabellen. Det var just det som hände senast. Beslutet som vi fattade i går visar att riksdagen har tagit kommandot. Riksdagen körde över regeringen och vill att regeringen skall handla snabbt. Börje Hörnlund framhåller i sitt svar det som inte har skett. Här borde vi ta upp en diskussion. Det är viktigt att lyssna på signaler ute från fältet. Det är för många vattentäta skott mellan myndigheter och regionala organ. Jag kan ta mitt hemlän Värmland som exempel. Där finns en ny länsflygplats och ett nytt länsmuseum som länet velat tidigarelägga byggstarten för. Länsarbetsnämnden har medel men kan inte påbörja objekten. Värmlands byggmästarförening och andra organisationer har stått i frontlinjen för att dokumentera och skaffa fram realistiska alternativ. Enligt nuvarande regelverk kan inte länsmyndigheter, hur mycket de än vill och är överens, tidigarelägga byggstarterna. Varför? Jag har i min interpellation tagit upp frågan varför det inte går att riva dessa murar och från centralt håll delegera beslutsprocessen. Statsrådet säger att en arbetsgrupp har tillsatts, och det är bra. Jag hoppas att det går att ta bort dessa hinder. Det är också viktigt att statsrådet och departementet är lyhörda och lyssnar på vad länen har att säga och efterkommer deras begäran om att få påbörja angelägna verksamheter. Vi i Värmland är inte ensamma om att ha resurser över som inte går att föra över till andra angelägna länssatsningar. Därför anser man att en bättre tingens ordning bör införas. Beslutanderätten bör delegeras. Det är just detta jag är ute efter. Statsrådet säger att det är riksdagen som beslutar om medelsramar och den huvudsakliga inriktningen för dem. Det är delvis sant. Men om statsrådet får brev från generaldirektörer och andra berörda går det bra att vända sig till riksdagen. Vi är beredda att diskutera frågorna. Då kan det bli breda majoriteter för att riva barriärerna. När det gäller infrastruktursatsningar behövs det betydligt mera pengar. Regeringen har fått 1,5 miljarder kronor. Jag kommer ihåg när Börje Hörnlund lidelsefullt nästan jagade dåvarande industriministern Thage G Peterson. Han fick tillgång till de medel han var ute efter. Nu har statsrådet tillgång till 1,5 miljarder kronor. Anser statsrådet att dessa medel räcker? Jag tycker att detta är som en fläck. Det behövs betydligt mera. Det skulle vara bra att få veta hur statsrådet ser på detta. Kommer det mera resurser i syfte att dämpa byggarbetslösheten? Det är den som är så skrämmande hög i de allra flesta län. Det är det vi skall diskutera. Statsrådet säger att han har öppnat nya vägar. Jag tycker, herr talman, att vi borde öppna alla dörrar på vid gavel. Gör det, herr Börje Hörnlund. Låt oss diskutera de återstående delarna av ROT programmet, så kanske vi kan dämpa arbetslösheten ytterligare. Jag hoppas att statsrådet är beredd att diskutera denna fråga. Från socialdemokratiskt håll förväntar vi oss mera ROT jobb och flera öppna dörrar från regeringens sida för att rädda jobben. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från statsrådets sida.
Herr talman! I den nu uppåtgående konjunkturen blir den allra viktigaste AMS-insatsen, framför allt ute på arbetsförmedlingarna, att gå ut till företagen och intressera dem till att byta ut övertiden till arbetstillfällen. De skall arbeta med rekryteringsstöd syftande till ordinarie jobb. Det måste prioriteras. Man kan diskutera om AMS ensamt skall handha totalomsättningen. Det var en överdrift från min sida. I fråga om flygplatser har det gjorts ett antal överenskommelser mellan AMS och Luftfartsverket. Det gäller Östersund, Visby och i princip Sundsvall. När överenskommelsen var klar hoppade Luftfartsverket av. Det är faktiskt inte så bra. Bäst är om respektive myndighet erhåller de medel och förutsättningar som gör att saker och ting kan ske på ordinarie sätt och inte via Arbetsmarknadsverket har ett antal penningar kvar på det här området, och man är beredd till diskussion. Men Luftfartsverkets tidigare agerande, nämligen att göra avslut och icke fullfölja sitt åtagande inger inte full respekt.

Så måste det också vara. Då görs det ibland fel; det har vi kommit på några gånger. Men en centraliserad beslutsordning genererar troligtvis fler fel än en decentraliserad. Det översynsarbete som vi utför tillsammans när det gäller att förenkla reglerna syftar till ett smidare förfarande. Tanken att tillsätta en AMS-utredning syftar också till att det skall jobbas på ett effektivare sätt. Men att behöva jobba med 6 % arbetsmarknadsåtgärder, sammantaget med allt annat, är väldigt mycket. Det är ett bekymmer. Vi må därför ha en gemensam önskan att det ordinarie näringslivet börjar fungera bättre på egen hand.
Herr talman! Jag återkommer till frågan om samordning mellan departement. I situationer när exempelvis Luftfartsverket hoppar av eller när Boverket inte har tillräckligt med medel att skjuta till avseende länsmuseet i Värmland skulle man på den regionala nivån kunna säga att på grund av arbetsmarknadsläget satsar vi ytterligare medel. Jag tror att man skall kunna vara mer flexibel. Det andas ju här en förhoppning om att man framledes skall få bättre samordning mellan alla de olika verken. Jag har pratat med en länsarbetsdirektör norrut. Han sade att han kanske skulle få bortåt 100 miljoner kronor över på B 2-anslaget. Det är nämligen så lågt att kommunerna inte orkar med att ta den del som ankommer på dem. Sådana saker är också väldigt viktiga. Det är viktigt att stimulansen från statens sida är så stor att kommunerna hoppar på tåget, annars står både byggsektorn och kommunerna som en åsna mellan två hötappar, och jobben kommer inte i gång. Herr talman! Självfallet har jag förhoppningen att det privata näringslivet skall börja snurra litet snabbare. Det är också min förhoppning att vi tillsammans med arbetsmarknadsåtgärder skall kunna rulla på vidare. Dessa debatter får vi ta vid ett senare tillfälle. Som jag sade andas svaret en viss optimism. Jag hoppas att de kommittéer som nu tillsatts innebär att byråkratin minskar. Jag hoppas också att den parlamentariska kommittén får i uppdrag att titta litet närmare på denna fråga. Jag är halvt om halvt nöjd med svaret, och jag hoppas att departementschefen följer frågan. ROT-projekten får vi diskutera vid en senare debatt.

Justitieminister Gun Hellsvik lämnar information om åtgärder mot ungdomsbrott torsdagen den 17 mars efter muntliga frågor till regeringen.
Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag avser att lägga fram konkreta förslag om hur och på vilket sätt de existerande retursystemen skall kunna bibehållas och vidareutvecklas. Ett grundläggande problem i dag är att samhällets hantering av material i hög utsträckning är enkelriktad från utvinning av råvara till deponering av avfall. Att i snabb takt förbruka resurser som inte förnyas, att slösaktigt konsumera f örnybara resurser och sedan slänga allt avfall är inte hållbart. Ett effektivt resursutnyttjande, återanvändning och återvinning är nyckeln till en hållbar utveckling. För en hållbar utveckling krävs en kretsloppsanpassad materialhantering. Det finns i dag väl utvecklade system för insamling, återanvändning och materialåtervinning av vissa förpackningar i vårt land, bl.a. för flaskor och aluminiumburkar för öl, läsk, vin och sprit. Magnus Persson gör bedömningen att glas för återanvändning är att föredra framför glas för återvinning och efterfrågar en mer ingående analys och ett seriösare angreppssätt från statsmaktens sida. Låt mig påminna Magnus Persson om att en särskild utredning har genomfört omfattande studier och analyser inom förpackningsområdet. I utredningens slutbetänkande Miljön och förpackningarna lämnas förslag till åtgärder inom förpackningsområdet som främjar retursystem samt till en modell för producentansvar vad gäller returhantering och återanvändning, återvinning av material eller energiutvinning från förpackningar. Utredningen innefattade även en kartläggning och översyn av vilka förpackningar och retursystem som förekommer på den svenska marknaden såväl som på den europeiska. Utredningen har även genomfört s.k. livscykelanalyser av olika förpackningsmaterial och kartlagt deras miljöbelastning. Regeringens riktlinjer vad beträffar återanvändning och materialåtervinning av förpackningar har fastställts i propositionen om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Propositionen godkändes av riksdagen i maj 1993. I propositionen faststäIIdes kravet för öl och läskedrycksflaskor tiII 95 % återanvändning. Vidare fastställdes krav för vin och spritflaskor tiII 90 % återanvändning samt för övriga glasförpackningar till 70 % materialåtervinning. Dessa nivåer skaII vara uppnådda senast den 1 januari Som ett resultat av riksdagsbeslutet finns nu möjlighet för regeringen att föreskriva om ett lagstadgat producentansvar. Från den 1 januari i år har producenterna tilldelats ansvaret för insamling och slutligt omhändertagande av samtliga utsorterade och insamlade glasförpackningar för såväl återanvändning som återvinning. Detta betyder bl.a. att ansvaret för att uppnå de mycket höga återanvändnings och återvinningsmålen ligger på dem som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar. Enligt propositionen om riktlinjer för en kretsloppsanpassad sarnhällsutveckling avser regeringen att införa producentansvar för i princip alIa typer av förpackningar. Naturvårdsverket har i ett uppdrag, som i dagarna inkommit tiII Miljö och naturresursdepartementet, bl.a. analyserat konsekvenser av propositionens föreslagna återanvändnings och återvinningsnivåer för övriga förpackningsslag. Rapporten bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringens proposition och riksdagens beslut har inneburit att miljömålen och kraven inom förpackningsområdet har skärpts. Regeringen följer noga utvecklingen med syfte att slå vakt om och utveckla system för såväl återanvändning som materialåtervinning av förpackningar.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda interpellation. Anledningen till att jag framställde interpellationen är den oro som många känner inför rådande situation. Detta är en miljöfråga i allra högsta grad, som en av mina medarbetare uttryckte sig just innan jag gick in i kammaren här på morgonkvisten. Jag har en bestämd känsla av att retursystemen vad avser flaskor hamnar i ett betydligt mera utsatt läge än vad engångsförpackningar gör. Producentansvaret har sina brister. Jag tror att det är viktigt att vi på ett tidigt stadium uppmärksammar problemet. Om vi ser tiII våra närliggande länder, kan vi se att Norden och nästan alla konkurrentländer i Europa har sina egna lÖsningar på frågan. Många länder arbetar med avgiftsfinansiering. Egentligen borde man sätta upp ett mål för hur stor andel returförpackningar skall ha. Det borde också finnas någon form av styrmedel och incitament för att prioritera returglasen. Det är ingen lätt materia att handskas med, men vi måste i tid uppmärksamma problemet och skapa en opinion för en ökad användning av returglas. Returglashanteringen ger dessutom inhemskajobb som vi bör slå vakt om. Enligt uppgifter som jag har inhämtat och som ligger till grund för min interpellation förhåller det sig så att retursystemet vad avser glasflaskor missgynnas jämfört med engångsförpackningar. Det beror bl.a. på att den avgift som tidigare fanns för engångsförpackningarna slopades i samband med det beslut som fattades vid kretsloppspropositionens antagande. Jag har därför några följdfrågor till miljöministern. Om förhållandet är sådant att returglassystemet missgynnas ekonomiskt jämfört med engångsförpackningar, är då miljöministern beredd att vidta åtgärder som innebär att returglassystemet ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som gäller för engångsförpackningar? Så är det inte i dag, fru talman. Det råder ingen konkurrens på lika villkor. Då är min fråga: Är statsrådet beredd att gå i närkamp med frågan och också bilda opinion för en ökad användning av returglas?
Fru talman! Svaret på den fråga som Magnus Persson ställer är naturligtvis ja. I propositionen om kretsloppsanpassad samhällsutveckling har vi tydligt angett att återanvändning är det som kornmer först, därefter kornmer återvinning och därnäst energiutvinning av olika förpackningsslag där det är möjligt. Från miljösynpunkt är detta den självklara prioriteringen, vilket baseras på de analyser som har gjorts i utredningar - bl.a. Förpackningsutredningen, som jag nämnde. Det har däremot visat sig att de ekonomiska styrmedel som tidigare har funnits på detta område inte har varit så effektiva. Det är klart att man då får använda andra metoder. Det är just detta som vi mot bakgrund av de erfarenheter som vi fortlöpande får in för närvarande ser över. Departementet har nyligen uppvaktats av Vin & Sprit. Man tog då bl.a. upp en del av de frågor som Magnus Persson här reser. Detta ingår alltså i det beredningsunderlag som vi nu arbetar med. I princip finns det några olika möjligheter att tackla problemet. Avgifter är naturligtvis möjligt, men de måste då vara konstruerade på ett effektivare sätt, så att man får de styreffekter som man är ute efter. Man kan också tänka sig förordningsändringar, som kan röra sig om att införa ett återtagningsansvar. Det är en möjlighet som kan prövas och som vi också håller på att titta på. Vi har lyssnat på branschen i det här fallet. Det är viktigt att man tar hänsyn till den praktiska situationen och undersöker vilka möjligheter som där finns och som kan innebära minsta möjliga krångel för dem som är direkt berörda, dvs. producenterna. Om problemen kan lösas och om vi kan komma överens med dem, finns det ingen anledning att använda hårdare metoder. Men i det här fallet håller jag med Magnus Persson om att det just nu finns en tendens till att återanvändning inte uppfattas som det självklara förstahandsalternativet. Får man den utvecklingen tydligt dokumenterad är det klart att man måste göra någonting åt den. Det är också viktigt i sammanhanget att vara medveten om att de förändringar som sker i vår omvärld har betydelse. Därför kan man säga att arbetet med Naturvårdsverkets nya rapport som vi nu granskar och bereder och det förhandlingsresultat som nyligen uppnåtts när det gäller EU-relationen är väldigt vältajmade. Det gäller även andra frågor som inte direkt har berörts i förhandlingarna men som behandlas i förpackningsdirektivetc. inom Europeiska unionen. Hela detta komplex bör föras in i sammanhanget. Vi håller i högsta grad frågan aktuell.
Fru talman! Jag vill i likhet med miljöministern säga att det är viktigt att man löser frågan i nära samarbete med producenten. Jag vet att det finns vissa företag som står i begrepp att eventuellt investera i exempelvis tvättanläggningar för returglas, men de känner sig tveksamma. Därför vore det bra om detta kunde tajmas dels från statsmakternas sida och dels från producenthåll. Statsrådet säger nu att frågan bereds inom regeringskansliet. Det är gott och väl. Påskynda gärna ärendet och kom med förslag i god tid, så att inte kon dör medan gräsetväxer. Det är ett råd somjag skulle vilja ge miljöministern. Det är klart att när gränserna nu öppnas måste vi snegla på vad våra konkurrentländer gör. Men det är framför allt viktigt att vi skapar en opinion för att vi tillsammans med producenterna och statsmakterna skall kunna lösa frågan, eftersom det inte minst är en miljöfråga utan också en sysselsättningsfråga som vi har all anledning att tillsammans försöka matcha. Fru talman! Jag är i princip nöjd med svaret. Jag hoppas att miljöministern följer frågan med uppmärksamhet och att vi inom en snar framtid kan förvänta oss konkreta förslag.
Fru talman! Jag vill bara helt kort göra en sammanfattning. Att vi hanterar frågor om förpackningar och en kretsloppsanpassad utveckling får inte innebära att vi glömmer bort det som ligger före i produktionscykeln, dvs. livscykelanalyserna, hur resursutnyttjandet sker för olika typer av förpackningar Detta måste alltså läggas in i helheten för att det skall bli bra lösningar.
Fru talman! Mycket kort: förpackningsförordningen har ju ett procentmål för återanvändning av flaskor. Men där finns för närvarande ingenting som anger att en viss procent av glasanvändningen skall baseras på returflaskor. Det tror jag är en brist i sammanhanget. Miljöministern kan väl vara uppmärksam på detta i samband med att ytterligare förslag läggs fram i frågan.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att understryka vikten av att ingen i Sverige skall utsättas för diskriminering. Sten Andersson har i sin interpellation ställt frågan: Åtgärder mot rasism för alla? Sten Andersson synes hävda att svenskar, om de utsätts för diskriminerande behandling, inte känner att de har samma stöd av lagstiftningen som andra har. Jag förmodar att en anledning till interpellationen är att regeringen för en tid sedan till riksdagen lämnade över en proposition med förslag till åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet . Jag vill till en början slå fast att det främsta vapnet mot alla former av diskriminering är den fria debatt som förs i ett öppet samhälle. Det är därför viktigt att värna grundläggande demokratiska rättigheter, såsom det fria utbytet av åsikter och att i varje sammanhang hävda respekten för alla människors lika värde. Vårt samhällsskick bygger på att alla människor har ett lika värde oavsett ras, hudfärg och etniskt ursprung. Rasism och liknande yttringar som tar sig uttryck i förakt eller förtryck av andra är oförenliga med grundläggande värderingar och kan aldrig accepteras. Risken för sådana yttringar får aldrig underskattas. En rad händelser under senare år, såväl i Sverige som i andra länder, visar också att gärningar med rasistiska eller liknande motiv utgör ett allvarligt hot mot den rättstrygghet som alla skall ha rätt till, oavsett bakgrund eller ursprung. Det är mot denna bakgrund som regeringen, i den nyss nämnda propositionen, bl.a. har föreslagit att det i brottsbalken införs en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet har varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller någon annan liknande omständighet. Förslaget är ett led i regeringens strävan att minska brottsligheten och att öka människors trygghet när det gäller att utsättas för brott. De diskriminerande motiv som den föreslagna bestämmelsen skall var tilllämplig på torde i och för sig oftast föreligga i fall då brottslighet riktar sig mot minoritetsgrupper. Bestämmelsen kommer naturligtvis att vara tillämplig också vid andra brott som begåtts med diskriminerande motiv. Det betyder exempelvis att bestämmelsen kan vara tillämplig inte bara när svenskar begår brott mot invandrare utan också j den motsatta situationen, alltså när personer med utländskt ursprung begår brott mot någon eller några just för att de är svenskar. Detta sägs också uttryckligen i propositionen . Också i sådana fall där både gärningsmannen och brottsoffret är invandrare, eller svenskar, kan bestämmelsen vara tillämplig. Den föreslagna straffskärpningsgrunden ger alltså alla i vårt land ett förstärkt skydd mot brottslighet med diskriminerande motiv. Det finns således ingen anledning för någon att känna att han eller hon inte får samma stöd av lagstiftningen som andra.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker att det är beklagligt att tvingas att ta till lagstiftning vad gäller rasism och diskriminering. Från min synpunkt sett är det helt uppenbart att ingen människa skall diskrimineras. Om man är brun, gul, svart, vit, jude, muhammedan eller kristen är helt oväsentligt. Människorna skall i stället bedömas efter deras handlande och agerande, ingenting annat. Jag tycker också i likhet med statsrådet att det är viktigt att ha en öppen debatt. Vi behöver bara gå tillbaka 5-6 år då locket mer eller mindre var både pålagt och påskruvat i den svenska debatten, då vi också fick de reaktioner vi fick som i exemplet Sjöbo. Sjöbo utsattes för en kanonad. Men trots den massmediala kanonaden uppnåddes inte den eftersträvade effekten, vilket vi kanske skall vara glada för. Jag kan ha varit för generell i min interpellation när jag skrev att svenskar upplever att de inte får samma stöd vid eventuella raskonflikter. Detta är fel, men det har ibland hänt att svenskar har upplevt att de inte har fått samma stöd. Vi har också genom pressen kunnat bevittna hur domstolar ibland har dömt på ett litet märkligt sätt. De har tagit för stor hänsyn till vilket land och vilken kultur som en dömd har kommit ifrån. Jag tycker att i Sverige skall svenska lagar gälla. De som kommer hit får rätta sig efter dessa på samma sätt som vi när vi kommer utomlands helt och fullt får acceptera vad som gäller där. Utomlands, i Japan t.ex., kan det vara oerhört svårt och t.o.m. omöjligt för en västerlänning att komma in på vissa restauranger. Om förhållandet skulle vara detsamma här i Sverige misstänker jag att det skulle orsaka ganska stort rabalder. Det sker också en form av diskriminering av utlänningar i arabvärlden. Så detta förekommer överallt. Den som diskriminerar någon, baserat på de kriterier som vi tidigare har talat om, skall dömas. Men vi måste också vara observanta på att det finns missförhållanden här i Sverige. Jag kan nämna min hemstad Malmö som exempel. Svenska ungdomar påstår att de inte går till ett visst torg i centrum en fredag eller lördagkväll, vilket jag själv inte heller har gjort. Det tycker jag är beklagligt. Alla som bor i Sverige, vem de än är och varifrån de än kommer, skall ha rätt att kunna vistas på vilka platser som helst. Jag tycker också att man ibland i den svenska debatten är litet för flat när människor från andra kulturer yttrar sig. Om en svensk skulle yttra sig på samma vis som dessa är jag rädd för att kvällstidningarna skulle reagera. Jag läste t.ex. i en kvällstidning för ett år sedan om en ung flicka från Turkiet. Hennes föräldrar kom hit som arbetskraftsinvandrare. Hon var född i Sverige, gick i svensk skola och tyckte att hon hade anpassat sig. Men hon skulle aldrig gifta sig med en svenne. Om en svensk flicka hade uttalat sig på samma sätt är jag inte säker på att det hade blivit så tyst som det blev efter det här uttalandet. Det var knappt någon som reagerade. När det gäller diskriminering på arbetsplatser vill jag säga att man där ibland har en ton som kanske är litet rå, men som inte alltid är allvarligt menad. Frågan är var man skall dra gränsen för vad som är diskriminering eller skämt. Jag tror att den största diskrimineringen på våra arbetsplatser i dag sker när man utsätter människor, oavsett hudfärg, för diskriminering på grund av deras fysiska handikapp, av deras utseende, hur de talar eller uppträder. Det är nog många som känner sig mer mobbade på grund av sådant än på grund av det som vi diskuterar här i dag. Till sist, fru talman: Det står i slutet av interpellationen att denna lag även skall kunna tillämpas där både offer och brottsling är av samma sort av svenskar. Jag skulle vilja få ett exempel på i vilka fall det skulle gälla. Är det när smålänningar och skåningar krigar, eller vad syftar man på? Det där var litet skämtsamt sagt. Till sist hoppas jag att vi får ett sådant klimat i Sverige så att denna lag aldrig behöver tillämpas.

Fru talman! Det är svårt att hitta något direkt kontroversiellt i sak när man lyssnar på Sten Andersson i Malmö och på justitieministerns svar. J ag tycker att Sten Andersson överdriver när han säger att problemet med rasism inte finns i Sverige. Det är fråga om definitioner. Vare sig vi kallar det för främlingsfientlighet eller rasism är det ingen som helst tvekan om att det under senare år har inträffat ett antal allvarliga händelser, mordbränder m.m., riktat mot invandrare och flyktingar. Jag skulle vilja veta om Sten Andersson håller med om att detta är allvarliga problem. Det som gjorde att jag ändå ville gå upp i den här interpellationsdebatten var att jag ställde mig frågan vad syftet med själva interpellation en är. Jag har nämligen litet svårt att tro att Sten Andersson på allvar menar att utlänningars diskriminering av svenskar skulle vara ett allvarligt samhällsproblem. Jag vill också ställa frågan till Sten Andersson: Är diskrimineringen av svenskar ett allvarligare samhällsproblem än rasismen? Sten Andersson sade någonting om ett torg i Malmö - han hade hört talas om att svenska ungdomar är rädda för att gå dit. Jag skulle vilja veta om det finns något mer ordentligt material i detta avseende. Det är klart att det finns sådana exempel. Men är det ett allvarligt problem som man kan belägga med fakta? Det finns däremot en hel del materia om diskriminering av utlänningar i Sverige. Sten Andersson tog upp arbetsplatserna. Nu finns det material till en rapport till lnvandrar och flyktingkommitten som visar att utländska medborgare 1991 hade en genomsnittlig inkomstnivå som låg 30 % under totalbefolkningens. Skillnaden måste delvis förklaras med ren diskriminering. Sten Andersson skyller på medierna i samband med överdrifter när det gäller de små extrema rasistiska grupperna. Jag undrar om det inte också är så att vi politiker - alltså Sten Andersson, Gun Hellsvik och jag - har vår del av ansvaret för vilka uppgifter som sprids till allmänheten via exempelvis medier. Efter att ha lyssnat till Sten Andersson och efter att ha läst hans interpellation får jag en känsla av att det är fråga om att Sten Andersson i själva verket vill stryka egna väljargrupper medhårs. Jag menar de väljargrupper som eventuellt har fördomar som går ut på att invandrare och flyktingar får orimligt generösa villkor jämfört med svenskar. Sten Andersson är kanske också ute efter att återerövra en och annan väljare från Ulf Erikssons parti. De ställde ju sig brevid varandra här. Det är nämligen så att fördomarna har götts av en propaganda som har spritts främst av Ny demokrati men också av en rad små flyktingfientliga och rasistiska grupperingar på yttersta högerkanten som faktiskt existerar i verkligheten. Till sist vill jag fråga vad justitieministern anser om vårt ansvar för att sprida korrekt information. Jag vill också gärna veta någonting om just Moderata samlingspartiets ansvar för att sprida korrekt information. Vad det största regeringspartiet gör är väsentligt, med tanke på interpellationer av den typ som Sten Andersson nu har ställt. Jag vill också gärna veta om justitieministern har någon uppfattning om vad man kan göra utöver den lagstiftning som det här gäller och som vi i Vänsterpartiet välkomnar. Även om vi skulle vilja skärpa lagstiftningen något tycker vi att det är mycket positivt. Vad kan vi mer göra för att motverka att fördomar sprids kring flyktingfientligheten och orimligt generösa villkor för invandrare och flyktingar? Det är fördomar som sprids av just Ny demokrati och små extrema högergrupper.
Fru talman! Först vill jag bemöta Johan Lönnroth. Vi i Ny demokrati betraktar oss inte som något extremt högerparti, utan vi verkar från mitten, om man nu skall använda en sådan skala. Vi är däremot inte låsta i någon blockpolitik - det har vi också sagt. Jag vill ta upp frågan om åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet. I tidigare motioner har vi föreslagit förbud mot rasistiska organisationer och begärt att regeringen ska presentera ett sådant förslag för riksdagen. I stället för förbud mot rasistiska organisationer har regeringen valt att föreslå att det införs en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet. Regeringen vill inte genomföra det förslag om nya straffbestämmelser för organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism som presenterats av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering, EDU. EDU:s lagförslag som återfinns i bil. 2 i prop. 101 omfattar förslag till ändring i 2 kap. 14 § andra stycket regeringsformen, förslag till 16 kap. 7 § brottsbalken, förslag till 7 EDU har utförligt motiverat sitt förslag. Utredningens förslag har fått ett blandat mottagande. Förslaget har tillstyrkts av bl.a. Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Svenska röda korset och Svenska flyktingrådet. Kritiken mot förslaget har i allt väsentligt gått ut på att det inte skulle föreligga behov av de föreslagna straffbestämmelserna och att det skulle möta svårigheter att utforma lagtext med den precision som legalitetsprincipen kräver. Fru talman! EDU har utförligt redovisat att det finns ett behov av lagstiftning. De föreslagna lagtexterna torde inte bli svårare att tillämpa än annan lagtext. Texterna är tillräckligt preciserade och begripliga för allmänheten. Det föreligger sålunda inga bärande principiella invändningar mot EDU:s förslag till straffbestämmelse. Vi i Ny demokrati anser att EDU:s förslag i den delen bör genomföras. EDU har också lagt fram förslag till en straffskärpningsregel som regeringen emellertid delvis har förändrat. Vi vill inte motsätta oss regeringens förslag i den delen trots att lagstiftningen kan te sig onödig, eftersom nuvarande straffmätningsregler inrymmer möjlighet till straffskärpning vid brottslighet med rasistiska motiv. Det krävs emellertid ett klargörande motiv till lagförslaget. Så här skriver regeringen på s. 22 i proposition 1993/94:101: "De diskriminerande motiv som bestämmelsen således bör vara tiIlämplig på torde i och för sig oftast föreligga i faIl då brottslighet riktar sig mot minoritetsgrupper. I detta sammanhang förtjänar dock att anmärkas att bestämmelsen naturligtvis bör vara tiIlämplig också vid andra brott som begåtts med sådana diskriminerande motiv. Vad nu sagts betyder att bestämmelsen kan vara tiIlämplig inte bara när exempelvis svenskar ger sig på invandrare utan också i den motsatta situationen, alltså att personer med utländskt ursprung angriper någon eIler några just för de är svenskar. Också i de faIl då både gärningsmannen och brottsoffret är invandrare kan bestämmelsen vara tiII I en motion har vi tagit upp frågan om omvänd rasism, dvs. att brottslingar av utländsk härkomst behandlas jämförelsevis välvilligare av svenska domstolar än vad brottets svårighetsgrad skuIle ha medfört om det hade varit en svensk gärningsman. Att så är fallet är ju följden av en allmänt utbredd flathet och välvilja, men också ogrundade skuldkänslor gentemot utlänningar. Detta är i grunden diskriminering - av somliga kanske kaIlad för positiv diskriminering. Mot den bakgrunden finns det en påtaglig risk för att utländska och svenska förövare inte kommer att bedömas lika när omständigheterna i Övrigt är desamma. Domstolarna kan komma att anse det mera straffvärt när svenskar begår brott med rasistiska motiv än när utlänningar/invandrare gör det. Det är angeläget att klargöra att likabehandling av gärningsmän av olika härkomst är en nödvändig förutsättning för lagstiftningen. Jag vänder mig då till justitieministern och ber om ett svar på den punkten.
Fru talman! Till att börja med stäIler jag mig bakom den önskan som Sten Andersson i Malmö framförde, nämligen att vi aldrig skaIl behöva tillämpa de här reglerna. För att vi skaIl komma dithän att vi inte behöver tillämpa dessa regler krävs det en öppen debatt. Det är den öppna debatten som kan få bort intoleransen. Den är en del av det som krävs. Sedan ställer jag mig frågande här. Jag trodde att interpellationsdebatten var utformad så att interpeIlanten och övriga riksdagsledamöter mer eIler mindre ställde statsrådet mot väggen. Jag har tydligen missuppfattat det. Johan Lönnroth stäIler ju frågor till sina kolleger i riksdagen. Men jag tror att ävenjag kan svara på Johan Lönnroths fråga om syftet med interpeIlationen, även om Sten Andersson och jag inte har diskuterat den saken. Som jag ser detta är det faktiskt positivt att vi får denna diskussion här i kammaren. Efter det att vi påbörjade och förde ut diskussionen om ändringar i lagstiftningen när det gäller ingripanden mot brott med rasistiska motiv har jag fått väldigt många brev från oroliga svenskar som undrarvarför de inte skall ha samma skydd som andra. De som har skrivit till mig har fått svar. Men även om det bara är en del som har skrivit kan vi vara övertygade om att väldigt många andra bär på samma oro. Denna typ av oro är i sig en grogrund för rasism. Därför är det bra att vi för den här diskussionen. Precis som Johan Lönnroth sade har vi alla ett stort ansvar. Självklart har alltså regeringspartierna, precis som alla andra, ett stort ansvar. Dessutom har vi kanske bättre möjligheter än de flesta andra att föra ut egna synpunkter i de här frågorna. Jag kan garantera att jag när jag är ute och talar speciellt i skolor - ser det som en viktig del av min uppgift att göra vad jag kan för att undanröja fördomar. Jag vet att Johan Lönnroth och jag har olika uppfattning här. Men jag vågar påstå att ett steg i rätt riktning är öppnandet mot Europa. Många som oroar sig för en större gemenskap i Europa oroar sigjust på grund av att de vill behålla sin slutenhet det handlar om en rädsla för det som är annorlunda. Så också något om Ulf Erikssons frågor. Jag har vid flera tillfällen här i kammaren talat kring frågan om förbud mot rasistiska organisationer. Vi i regeringen har varit helt överens om att förbud mot rasistiska organisationer inte är vägen att nå tolerans. Förbud mot olika typer av organisationer har vi i olika länder genom tiderna sett exempel på. Jag tror att alla som vågar se med öppna ögon också har sett att man, bara för att en organisation förbjudits, inte har fått bort det som man ville få bort - i det här fallet fördomar. Snarare har man genom att lägga locket på skapat en jäsningsprocess. När locket väl har lyfts av har det visat sig att de otäcka fördomarna vuxit i kraft och styrka. Det räcker för oss att i dag titta på vad som händer i en del av de tidigare östblocksländerna för att få bevis för att man med förbud snarare skapar än löser problem.
För att ingen oklarhet skall föreligga vill jag meddela att ledamöter också har rätt att ställa frågor till varandra och debattera med varandra under interpella tionsdebatten.
Fru talman! Johan Lönnroth ställde många frågor till mig, och jag skall försöka besvara dem. Jag är väl medveten om att det finns problem. Men ibland får jag uppfattningen att allting som drabbar invandrare kallas för rasistiska brott. Jag är helt säker på att det från svenskars sida har begåtts brott mot invandrare. Sådant är beklagligt och skall åtgärdas. Men det har också förekommit interna fajter mellan grupper av människor från olika länder och från skilda kulturer. Vi har också hört att t.o.m. fejkade historier har förekommit. Jag skall inte överdriva, men allting som händer en invandrare behöver inte betyda att ett brott begåtts på grund av rasism. Vad sedan gäller det exempel som jag tidigare anförde vill jag säga att nämnda torg är Malmös största torg. Allting är ju relativt - Malmö är mindre än Göteborg. Men torget i Malmö är, som sagt, Malmös största torg. Svenska ungdomar går inte dit en fredag eller lördag kväll. Om Johan Lönnroth inte tror mig kan han kontakta Polisen. Där kan man ge exempel. När det gäller exemplet med löneskillnaderna tycker jag inte att det är så konstigt. De flesta invandrare kom ju till Sverige under 60 och 70-talen. I många fall gällde det lågutbildade. Att de generellt sett fortfarande har lägre inkomster är kanske inte så egendomligt. Men jag tror att det, precis som allting annat, kommer att rätta till sig. Jag tror t.ex. inte att en svarvare från Grekland som arbetar på ett verkstadsföretag får mindre betalt än en svensk svarvare. Skulle det vara så att den grekiske svarvaren får mindre betalt finns det skäl att ifrågasätta vad facket sysslar med. Sedan vill jag framhålla att jag inte fiskar röster hos Ny demokrati - det var en litet onödig kommentar. Jag frågade Gun Hellsvik om hon kunde ge exempel på när lagen skulle kunna tillämpas i de fall bara turkar, bara greker eller bara svenskar var inblandade. Till sist vill jag ta upp något som är litet allvarligt. Jag är rädd för att den här lagen också kan skapa en viss tystnad. Det finns en liten risk för att man inte vågar skämta på det lättsamma sätt som man gör i dag. Denjargong som finns i byggbodar och verkstadslokaler är absolut inte allvarligt menad, man bollar med ord. Jag sade inte att det blir så, men det kan bli så. Det skulle bekymra mig om det blev så.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det kan vara bra att vi också diskuterar problemet med eventuell diskriminering av svenskar. Sten Andersson har nämnt ett exempel i Malmö. Jag kan dra exempel från Göteborg. Det finns stadsdelar i Göteborg där 80-90 % aveleverna i skolorna är invandraroch flyktingbarn. Det skapar rädsla hos en del svenskar. Men grunden till de här problemen är diskriminering av flyktingar och invandrare, framför allt bedriven av de privata bostadsföretag som inte släpper in invandrare och flyktingar i sina bostadsområden. Det är det grundläggande problemet. Att det sedan får sådana konsekvenser är också problematiskt och måste göras någonting åt. Vi skall inte dra i gång en stor EU-debatt nu. Jag skall bara säga att jag är medveten om att det bland dem som är motståndare till ett svenskt EU medlemskap också kan finnas en allmän rädsla för att släppa in "världen". När debatten utvecklar sig kommer svenskarna att förstå att EU-medlemskapet betyder en mer skärpt flykting och invandrarpolitik gentemot världen utanför länderna i den europeiska unionen. Det är framför allt mot folk från andra delar av världen som fördomar och rasism riktar sig. Jag tror inte att det är en slump att t.ex. ett parti som Ny demokrati är anhängare av medlemskap i Europeiska unionen. Det är för att man har upptäckt just detta. Europeiska unionen är bl.a. ett sätt att skydda västeuropeerna från alltför stor invandring och alltför stora flyktingströmmar från andra delar av världen. Att grekiska svarvare får lägre lön är någonting som skall skyllas på facket, säger Sten Andersson. Det finns en rapport jag hoppas att Sten Andersson vill ta del av den - som går igenom detta ganska grundligt. De 30 procenten i löneskillnad beror bara delvis på olika yrkesbakgrund, olika utbildning osv. Det är ren och skär diskriminering. Det förekommer i verkligheten.
Fru talman! Jag vet inte om jag skall fortsätta att bemöta Johan Lönnroth. Han angriper och drar in mitt parti i debatten. Jag vill bara när det gäller EU hålla med om att Europa totalt har ett ansvar för flyktingfrågorna. Självfallet. Men vi kan inte fördjupa oss i det i denna debatt. Vi kan ta upp det i en annan debatt. Vi menar att det finns utrymme för en solidaritetstanke även där. Man tar solidariskt ansvar länderna emellan. Sverige skall inte ta en oproportionellt stor del. Det är mer en praktisk fråga. Vi får alla hjälpas åt. Men jag tror inte att vi skall fördjupa oss i den debatten. Jag vill fråga Gun Hellsvik: Om man inte kan tänka sig att lagstifta mot rasistiska organisationer, kan man ändå inte tänka sig att genomföra de förslag som EDU lade fram, alltså nya straffbestämmelser för organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism? Där skulle regeringen kanske kunna göra någonting.
Fru talman! Först vill jag ta upp Ulf Erikssons fråga. Jag kan enkelt svara att vi noga har penetrerat de förslagen. Vi har också i motiven till vårt lagfÖrslag redovisat närmare varför vi går fram den väg vi gör. Vi kanske inte här skall ta ytterligare debatt om detta. Jag tycker att vi har varit tydliga. Det är riktigt att jag inte i mitt tidigare inlägg svarade på Sten Anderssons fråga. Utan att ta konkreta exempel tycker jag att det är rätt lätt att se situationer där det är viktigt att påpeka att diskriminering och rasism kan förekomma även om man är av samma nationalitet. Vi ser i dag åtskilliga exempel där människor med samma nationalitetsbakgrund angriper varandra, icke tolererar varandra på grund av, för att ta ett exempel, olika religioner. Som svar på den andra punkt som Sten Andersson tog upp vill jag säga att det vi nu föreslår från Justitiedepartementets sida är att rasistiska motivoch andra likartade motiv skall vara en straffskärpningsgrund. I och för sig är diskrimineringen i sig redan angripbar, men när motivet för annan typ av brottslighet är rasistiskt skall detta fungera som en straffskärpningsgrund. Även om jag håller med Johan Lönnroth om att vi inte skall komma in på en EU-diskussion kan jag inte låta bli att underbygga det jag sade tidigare. För mig är det viktiga med ett medlemskap i unionen den vision som var grunden för att Europeiska unionen bildades, nämligen fredstanken. De nuvarande medlemsländerna tycker jag är bevis för att gemenskap, som måste sträckas längre och längre men man måste börja någonstans - är det som skapar förutsättningar för att få bort fördomar. Vem hade för låt oss säga 45 år sedan trott att tyskar och fransmän skulle se varandra som jämställda? Vem hade för 45 år sedan trott att danskar och tyskar skulle vara vänner? Är inte detta bevis för att gemenskapen, som inte kan utökas hur snabbt som helst, är den grundläggande förutsättningen för tolerans?
Fru talman! Först vänder jag mig till Johan Lönnroth. Jag tog exemplet med min grekiske svarvare. Jag har jobbat på Kockum i Malmö i 19 år och var ordförande på en avdelning i 6 år. Där var majoriteten av de anställda utomnordiska medborgare. Jag kan aldrig påminna mig att någon som gjorde sammajobb som de andra vid något tillfälle fick mindre betalt. Menar Johan Lönnroth att t.ex. en turkisk städerska på ett sjukhus här i Stockholm får mindre betalt än en svensk städerska när de gör samma tjänst och har samma långa anställningstid? Om så är fallet är de problemen i första hand en facklig fråga. Statsrådet! Svaret om samma nationalitet och ändå diskriminering kunde jag läsa på första sidan av interpellationssvaret. Där stod det om religion och sådant. Jag förstod att det så klart även kunde vara inom samma familj, så att säga. Då blev vi överens om det. Till sist en kanske något oväsentlig fråga. Vi skämtar litet med olika folk. Ibland är skämten rätt så grova. T .ex. är skämten om våra grannar i väster ibland på en nivå som gör att de är mycket diskriminerande. Men det är accepterat. Vad skulle hända om vi skämtade på samma sätt med t.ex. människor från Fjärran östern? Hade det ansetts som diskriminerande och rasistiskt? Jag hoppas att statsrådet kan säga att svaret på den frågan är ett klart nej.

Fru talman! Det här har tydligen utvecklats till en EU-debatt, som ju onekligen är högaktuell. Jag håller med Gun Hellsvik om att EU absolut hjälper till att lösa problemen med rasism och olikheter. Vi har en mångfald av kulturer, olika etnisk bakgrund för folken och olika kulturer i Europa så att det blir en smältdegel. Det är intressant med mångfald, men det skapar också problem. Där tror jag definitivt att EU hjälper till att lösa problemen. Kan Gun Hellsvik som minister garantera, så långt det nu går, att svenska och utländska förövare av den här typen av brott behandlas lika? Detta är det viktiga i sammanhanget, oavsett om man är av svensk eller utländsk härkomst.
Fru talman! Först till Sten Andersson: Om människor vet - det vet de flesta - vad som är skämt, så betraktas det också som skämt. Därmed har jag gett svar på frågan. Ulf Eriksson frågar om alla kommer att behandlas lika. Vi har tydligt markerat i lagtexten att alla skall behandlas lika. Sedan är det domstolama som skall tillämpa lagen. Vi har ju haft en del fall som uppmärksamrnats. Om vi tittar på de prejudikat och hovrättsavgöranden som finns finner vi att man har en lika behandling. Slutligen till Johan Lönnroth: Jag vågar påstå att det är något positivt att t.ex. vara stolt över att vara svensk, om man är det på det rätta sättet. För mig är "stolt" ett positivt ord. Jag är övertygad om att den som inte tror på sig själv inte kan vara generös mot andra. Här skulle vi faktiskt kunna gå in på kriminalitet och föra en lång diskussion. Där kan vi finna många bevis för att människor som ägnar sig åt och fastnar i kriminalitet gör det därför att de inte har någon självtillit. Detsamrna gäller rasismen. De som har ett rasistiskt beteende har ofta en bristande tro på sig själva. Allra sist: Tydligen tolkar Johan Lönnroth och jag "kristna värderingar" väldigt olika. Vi från Moderatemas sida pläderar för att skolan bl.a. skall grunda sin verksamhet på den kristna etiken. Jag är inte kunnig när det gäller innehållet i Bibeln, men jag vet att det någonstans finns utsagt: Här är icke jude eller grek. Det är den typ av värderingar som vi vill föra vidare.